Herr talman! Jag utgår från att Maud Ekendahl ändå delar min uppfattning att det är en viss skillnad mellan reklam och information. Den som har sett reklam-TV, på svenska eller utländska TV kanaler, vet hur reklamen är utformad. Den som har sett Socialstyrelsens eller andras information har också sett skillnaden mellan insmickrande reklam, som vänder sig till känslor -- inte alltid våra bästa känslor --, och den typen av information som syftar till att tala om hur det är i verkligheten. Kravet på information är trots allt att den skall vara saklig. Som jag sade i mitt anförande tidigare, är det svårt att ställa den här typen av reklam, som vädjar till våra känslor, mot en saklig information. Det finns ingen marknadsekonomi i de här sammanhangen. Skulle det vara så att marknadsekonomin fungerade, skulle också de som levererar och säljer tobak få betala den sjukvård som på olika sätt krävs för att klara de skador som tobaken förorsakar. Då skulle man kunna tala om verklig marknadsekonomi -- i annat fall är det inte marknadsekonomi. Ett reklamförbud är inte någon inskränkning i den enskildes rättigheter eller frihet. Det är ingen som drabbas negativt av det. Det är ingen som lider av att slippa utsättas för reklam -- tvärtom är det ganska skönt. Det är alltså mera en inskränkning för dem som levererar och tillverkar en, enligt allas uppfattning, farlig produkt.

Herr talman! Om vi säger nej till tobaksreklam och vi skall försöka rädda våra unga, vilket har framkommit i debatten, vet vi att många ungdomar läser utländska tidskrifter och tittar på olika TV kanaler m.m., och att de tar del av den reklam som på något sätt kommer in från andra länder. Om vi tar bort tobaksreklamen försvinner den produktinformation som finns i de s.k. reklamannonserna. 20 % av annonsytan upptar varningstexter och information av olika slag. Där informeras man om att man kan välja en cigarrett med lägre halter av kolmonoxid och tjära. Möjligheten att informera om att man kan välja en cigarrett som är mildare kommer alltså att försvinna. Jag tycker att den tobaksreklam som finns i dag redan är både reglerad och balanserad.
Herr talman! Som jag sade i mitt anförande tidigare, är det viktigt att man försöker klara den balansgång mellan restriktioner och frihet som krävs för att det skall vara möjligt att påverka attityder. Tobaksanvändningen är en typisk attitydfråga. Därför tycker jag bl.a. att man inte kan gå mycket längre än vad som föreslås i propositionen när det gäller rökfria miljöer och åldersgräns. Jag tycker att reklamförbudet definitivt inte är något som drabbar en enskild persons frihet. Därför är det rimligt att ha ett reklamförbud. Jag tycker inte att man kan avstå från att stifta lagar bara för att det råkar finnas möjligheter att ibland kringgå dem. Det skulle vara märkligt om vi varje gång vi skall stifta en ny lag skall fråga oss om det går att kringgå lagen. Om det skulle vara fallet, skall vi alltså avstå från att stifta denna lag. Det skulle i så fall inte stiftas många nya lagar i denna församling.
Herr talman! Är det inte märkligt att ett företag som säljer en produkt inte skall få saluföra denna produkt med hjälp av någon form av reklam? Låt oss använda det begreppet. Det är faktiskt lika tokigt i fråga om alkoholen. Det borde ju vara möjligt för ett företag att få saluföra sina produkter. Det är ju möjligt för alla andra produkter. Låt oss få tänka som självständiga människor. Politikerna skall inte styra. Låt människorna få styra och avgöra själva vad de vill.

Herr talman! Vi står nu efter många års väntan inför ett av de viktigaste hälsopolitiska beslut riksdagen har mött. Det är fråga om ett politiskt mod -- som tidigare har svikit -- att ta itu med en så riskabel livsstil som tobaksbruket. Det modet finns nu här. Successivt har kunskaperna ute i samhället om tobakens skadeverkningar slagit rot, och nu finns det en mycket tydlig opinion för en tobakslag och dessutom för en skärpning av det lagförslag som regeringen har lagt fram. Opinionen består inte längre av bara läkare, tandläkare och andra inom hälso och sjukvården som har haft att hjälpa alla de människor som fått svåra sjukdomar på grund av sitt tobaksbruk. Opinionen består nu också av allmänheten och journalister. Man inser att det inte hjälper med enbart information och kunskapsförmedling. Vi som har arbetat med information och kunskapsförmedling i många år vet av erfarenhet att det behövs också vissa regler med restriktioner för att värna om människors rätt till en rökfri miljö och för att förebygga att barn och ungdom börjar röka. Det här är ingenting unikt för Sverige. Samma inställning finns i USA och breder ut sig i Europa. Skillnaden mellan t.ex. Frankrike och England å ena sidan och Sverige å den andra är att motståndet till restriktioner för att minska tobaksbruket varit mer hårdnackat i Sverige. Min hypotes är att vi i Sverige har haft ett mer omfattande regelsystem för allt möjligt än t.ex. England och Frankrike. Därför reagerar vi mer negativt till nya regler än vad man gör i dessa båda andra länder. Frankrike har ju både reklamförbud och förbud mot rökning på arbetsplatserna, och England har en 16-årsgräns för utköp av tobak. Tobaksbrukets skadeverkningar är numera väl kända. Men insatserna för att minska skadeverkningarna har inte stått i relation till skadeverkningarna. Om ett läkemedel eller ett livsmedel eller ett ogräsmedel hade förorsakat 10 000 dödsfall om året i Sverige, varav 60--70 barn i samband med födelsen eller tiden strax efter, hade säkert dessa medel omedelbart dragits in från marknaden. Företaget hade fått stora skadeståndskrav, och myndighetspersoner hade ställts till ansvar för att detta har fått ske. Men nu handlar det om ett beroendeframkallande medel i klass med amfetamin men utan dess sociala effekter. Det är ett medel som har använts under flera hundra år. Då inträder skyddsmekanismer hos beslutsfattare: De säger att människor fritt skall få välja livsstil. Många rökare finns bland beslutsfattarna, och då tycker man dessutom så som man röker. Statsrådet Könberg anmärkte på att ingen hade yrkat på totalförbud. Nej, vi inser att det inte går. Då försätts alla de människor i samhället som i dag är nikotinberoende i en oerhört bekymmersam situation. Vi måste i stället satsa på att förebygga rökdebut. Men valet att bli rökare är inte så fritt som man tror. De flesta börjar röka i tonåren på grund av kamrattryck eller på grund av ungdomars allmänna benägenhet att testa risker. Dessutom tror alltför många ungdomar att de kan sluta röka när de vill. Intervjuer med unga rökande kvinnor visar att de är medvetna om riskerna och riskerna för ett väntat barn. Men de tänker sluta röka om de blir gravida. Vad de bortser från är svårigheten för många av dem att sluta på grund av det beroende som utvecklats. Nikotin är den beroendeframkallande substansen i tobak. Nikotinet påverkar ett antal nervreceptorer i hjärnan och andra delar av nervsystemet. Senare tids forskning har ökat vår kunskap om hur nikotin påverkar hjärnans s.k. belöningssystem, vilka är centrala för den positiva upplevelsen av rökning. Människor reagerar olika på nikotin, och man brukar tala om två huvudtyper av rökbeteende. I den ena typen tycks toppnivåerna av nikotin, de s.k. kickarna, vara avgörande. Cigaretterna doseras rätt glest, och den avgörande faktorn tycks vara positiv förstärkning, dvs. att erhålla en kemisk belöning från nikotin. I den andra typen är huvudsaken att erhålla en jämn nikotinnivå över hela det vakna dygnet. Rökningen verkar styras av negativ förstärkning, dvs. undvikande av abstinenssymtom. Det senare beteendet kan ses om ett rent fysiskt nikotinberoende och avspeglas i vanor som rökning före frukost, bibehållen rökning vid luftvägsinfektioner, etc. Dessa personer har sämre möjligheter att sluta än den förstnämnda gruppen. En studie av avlidna rökare visar att dessa har ett ökat antal nikotinreceptorer i hjärnan. Det kan förklara deras beroende. Allt talar för att vi nu på alla olika sätt måste förebygga rekryteringen av nya tobaksbrukare. Satsning på barn och ungdom och de vuxna de kommer i kontakt med har hög prioritet. I betänkandet lyfts fram vikten av information och kunskapsförmedling. För detta behövs mer pengar än vad som satsas i dag. Kvinnor från sex av riksdagens sju partier har motionerat om en avgift på fem öre per cigarett för att bekosta information om tobakens skadeverkningar. Det är beklagligt att betänkandet inte innehåller ett förslag om detta. Jag yrkar därför bifall till Eva Zetterbergs meningsyttring till mom. 9. Det är bra att utskottsmajoriteten föreslår reklamförbud. Roland Larsson utvecklade argumenten så bra att jag inte kommer att upprepa dem här. Folkpartiet liberalerna har stött förslaget om reklamförbud tidigare i reservationer till olika betänkanden där tobaksfrågan tagits upp. Men regeringens proposition och den borgerliga reservationen är en kompromiss i regeringssamarbetet. Jag har inte ändrat uppfattning i reklamfrågan. Jag yrkar bifall till utskottets majoritetsskrivning i mom. 6. Dessutom yrkar jag bifall till meningsyttringen till mom. 7 av Jag är, liksom utskottsmajoriteten, medveten om svårigheterna att komma åt den förtäckta reklamen. Men jag tycker att man skulle ha givit regeringen ett tydligare uppdrag än vad man har gjort i betänkandet. Sten Svensson har själv givit argumenten för varför det bör finnas förbud också mot indirekt reklam. Utskottsmajoriteten har också skärpt förslagen i propositionen när det gäller de rökfria miljöerna på arbetsplatserna. Detta tycker jag är utmärkt. Reservanterna har inte förstått svårigheterna att garantera icke-rökarna en rökfri miljö i synnerhet på små arbetsplatser. Om en lag skall stiftas på denna punkt är det möjligt att utgå från Socialstyrelsens och Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om rökfria arbetsplatser. Råden kan därmed bli bindande och Yrkesinspektionen därmed bli tillsynsmyndighet för det området. Jag nämnde tidigare att barn och ungdom måste prioriteras när det gäller förebyggande insatser. Utskottets majoritet trycker också starkt på det här, men ställer sig avvaktande till införandet av en åldersgräns. Tiden är nu mogen för att man inför en åldersgräns på 16 år. Invändningarna är att den skulle vara svår att övervaka och att unga människor skulle få en ökad benägenhet att testa tobak. Men de amerikanska erfarenheterna talar mot detta. Rökning bland ungdomar minskade när en åldersgräns infördes. Jag vill alltså yrka bifall till förslaget om ett införande av en åldersgräns på 16 år. Det finns såväl en reservation som en meningsyttring och yrkanden i ett antal motioner om detta. För att underlätta voteringen yrkar jag därför bifall till reservation 3 av Leif Bergdahl, som bygger på den sexpartimotion där mitt namn står först. Jag hoppas att det inte går prestige i vems eller vilket partis yrkande på en 16 årsgräns vi röstar på. Sakfrågan är viktigast. Majoriteten av rökarna vill sluta röka, men väldigt många misslyckas. Ungefär 80 % av de rökare som söker hjälp vid rökavvänjningskliniker återfaller inom ett år, och prognosen för att lyckas skiljer sig i själva verket inte från prognosen vid heroinmissbruk. Därför är det extra viktigt med forskning för att försöka få fram effektiva rökavvänjningsmetoder. Också till detta skulle den ovan nämnda femöringen användas. Jag yrkar därför bifall till Eva Zetterbergs meningsyttring om rökslutarstöd i mom. 10. Jag sade inledningsvis att det här är en historisk dag för folkhälsoarbetet i Sverige. Vi har just fattat beslut om husläkare och står nu inför beslut om en tobakslag, som är en lag som värnar om friheten

Herr talman! Barbro Westerholm sade att det inte räcker med information. Under 80-talet gick man ju ut med en intensiv information på skolorna. Jag har fått uppfattningen att det fick till följd att rökningen minskade väsentligt. Men den här informationen inom skolan har avtagit. Man måste ju fortsätta med en förstärkt information. Vad gäller arbetsplatserna vill jag inte hålla med Barbro Westerholm om att det är bekymmersamt på små arbetsplatser. Jag har arbetat som företagssköterska i elva år och har haft hand om ett antal små arbetsplatser. Man har faktiskt många gånger följt de allmänna råd som Socialstyrelsen och Arbetarskyddsstyrelsen har författat, som är undertecknade av Barbro Westerholm. Det är råd som har utgått från arbetsmiljölagen. Jag tycker att vi skall låta arbetsgivare och arbetstagare ta hand om det här, med de medel som de har i sina skyddskommittéer. Westerholm lösa problemet med kontrollen, om man stiftar en sådan lag? Jag vill gärna ha konkreta förslag om hur vi skall kunna efterleva en sådan lag, när det går att köpa cigaretter i glassbutiker, kiosker och överallt. Finns det inte en risk för de ungdomar som är nyfikna och vill känna sig ''riktigt vuxna'' att det lockar ännu mera om man sätter en åldersgräns?
Herr talman! Först skall jag beröra detta med arbetsplatserna. Jag satt i Socialstyrelsen och hade en nära relation till Arbetarskyddsstyrelsen. Det är uppenbart att man på vissa arbetsplatser klarar sig långt med de allmänna råden, men inte alls på alla. Det har funnits tydliga önskemål om bindande bestämmelser, men vi kunde bara ge de här allmänna råden. Det är för de grupperna som den här lagen behövs. Jag och Rinaldo Karlsson är -- med de erfarenheter som vi har bakom oss -- överens om detta. Maud Ekendahl nämnde åldersgränsen och tillsynen. Engelsmännen har en åldersgräns och har lagt upp ett system för hur man skall kontrollera tobakisten och andra. Jag kan det inte i detalj. Men det är naturligt att vi ser på hur man arbetar i England och i andra länder där det finns en åldersgräns. När det gäller information och kunskapsförmedling sade jag i mitt anförande -- och det står också i motionen -- att vi måste satsa mycket mer. Det är här femöringen skall användas. Men det räcker inte med detta, utan också det här lagstödet behövs. Det visade vår erfarenhet också i början av 80-talet. Den indirekta reklamen är en knepig fråga. Men redan nu kunde man ha givit regeringen uppdraget att ta itu med den i stället för att vänta. Då skulle man vinna tid.

Herr talman! Nu har sakfrågan blivit utomordentligt väl belyst både i debatten i massmedia -- inte minst i Dagens Nyheter -- och i debatten i dag här i riksdagen. Jag tror inte att det finns något ytterligare behov av att jag pläderar i frågan. Jag vill dock i korthet avge röstförklaring och yrkanden utifrån min motion So421 vari yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att anta de förslag som Tobaksutredningen har förordat om rökfria arbetsplatser, åldersgräns på 18 år för inköp av tobak och reklamförbud mot tobaksvaror. Därav följer att jag kommer att rösta med utskottet i mom. 1 beträffande rökfria miljöer och i mom. 6 När det gäller åldersgräns för inköp av tobaksvaror yrkades det nyss på en 16-årsgräns. Det är ju ett enormt framsteg jämfört med hur det har varit tidigare. Barn -- hur långt ner i åldrarna som helst -- har kunnat köpa cigaretter. De flesta börjar ju röka så tidigt som i yngre tonåren -- ja, rent av ännu tidigare. En 16-årsgräns är naturligtvis bättre än ingenting. Men jag vill yrka på en 18-årsgräns. Då slipper man den besvärliga gränsdragningen när man slutar grundskolan och skall gå över till gymnasiet och bli stor. Det är inte konstigare att ha en 18-årsgräns för inköp av tobaksvaror än att ha en Jag tror att det är lika enkelt att expediera tobaksvaror som folköl. Därav följer att jag yrkar bifall till min motion

Jag skulle vilja ställa samma fråga till Tuve Skånberg som jag ställde till Barbro Eftersom Barbro Westerholm inte kunde tala om vad det skulle vara för kontroll om en åldersgräns infördes undrar jag om Tuve Skånberg vill förklara hur den kontrollen skall se ut om en åldersgräns införs.
Herr talman! En inköpskontroll när det gäller tobak är inte svårare att genomföra än den som redan finns när det gäller folkölet. I tveksamma fall kan man begära legitimation.

Herr talman! Jag vill vända mig till Tuve Skånberg angående 18-årsgränsen. I vår motion hade vi ett yrkande om en 18-årsgräns, men under ärendets behandling insåg jag ganska snabbt att det inte fanns mågon som helst möjlighet att nå någon större framgång med denna gräns. Glädjande nog har Barbro Westerholm anslutit sig till att stödja vår reservation 3 om 16-årsgränsen. Det är egentligen inte vår ursprungliga idé. Den är hämtad från kvinnomotionen. Nu frågar jag Tuve Skånberg: Kan Tuve Skånberg tänka sig att ta tillbaka yrkandet om 18-årsgränsen och i en senare fas rösta på 16-årsgränsen, som har större möjlighet att gå igenom?
Herr talman! Nej, jag kan inte tänka mig att ta tillbaka mitt yrkande, men om det skulle falla väljer jag det näst bästa.
Herr talman! Jag är fullt nöjd, och jag är tacksam för att även ni kommer att ge ert stöd här. Jag misstänker att Tuve Skånberg stöds av ganska många.

Herr talman! Frågorna kring förslaget om en tobakslag har väckt starka känslor. Det här har raskt blivit en s.k. laddad fråga -- fullt i klass med familjepolitiken och alkoholpolitiken. Inte minst gäller det mitt eget parti. Således finns det i Sveriges största dagstidning i dag en debattartikel av några partikamrater som går stick i stäv med Ny demokratis partimotion i ämnet. Med så lojala partivänner behöver man inga fiender eller motståndare! Nåväl, jag skall ändå försöka anlägga en någorlunda saklig infallsvinkel. Vulgärargumenten och tobaksindustrins vinklade dimridåer har lyckats göra sig väl hörda och behöver inte min hjälp. Tobaksrökning är först och främst en miljöfråga, och därmed också en folkhälsofråga. Propositionen innehåller en utmärkt beskrivning av såväl tobaksbruket i ett folkhälsoperspektiv som tobaksrökningens skadeverkningar. Jag vill därför endast sammanfattningsvis konstatera att rökningens hälsorisker och skadeverkningar i dag är välkända och vetenskapligt väldokumenterade -- och även odiskutabla! Endast tobaksindustrin förnekar dem. Jag välkomnar också att man vederlägger den spridda vanföreställningen att tobaksrökning har varit allmän i vårt land sedan lång tid tillbaka i historien. Detta anförs ibland som argument för en mera liberal syn på rökning och rökare. Som Leif Bergdahl mycket riktigt konstaterat är tobaksrökning som en mera allmän företeelse i Sverige en mycket sen företeelse. Det handlar om 40-talet och framåt. Att anföra historiska skäl som argument för röktolerans är med andra ord att visa en mycket grund historieuppfattning. Tobaksrök innehåller ett fyrtiotal cancerframkallande kemiska ämnen. Två av dessa, 4-aminodifenyl och beta-naftylamin, är så farliga att deras förekomst är strängt förbjuden över huvud taget enligt svensk arbetsmiljölag. De finns på den s.k. A-listan, där även asbest och andra mycket hårt kontrollerade miljögifter finns. Av detta följer att det i teorin, men inte i praktiken, föreligger ett förbud mot tobaksrök sedan 15 år i Sverige. Om en kopiator eller en dator släppte ut de här ämnena, skulle de över huvud taget inte ha fått användas på svenska arbetsplatser. Däremot tolereras i praktiken dessa gifter när de kommer från tobaksrök -- men endast då. Denna tolerans finner jag mycket anmärkningsvärd och mycket ologisk. Flera talare har konstaterat att tobaksrökning dödar fler människor än vad kokain, heroin, aids, bränder, mord, självmord, alkohol och trafikolyckor tillsammans gör. Detta är också vetenskapligt mycket väldokumenterat och absolut ingen skrämselpropaganda. Ändå gör min kärlek till den personliga friheten att jag absolut inte vill förbjuda tobaksrökning. Det måste vara varje vuxen människas ensak att besluta om hur, och hur länge, hon eller han vill leva sitt liv -- dock med en viktig restriktion: inte på medmänniskors bekostnad! Min dyrkan av den personliga friheten är således oskiljaktigt förenad med motsvarande dyrkan av hänsynen till medmänniskorna. Detta leder mig fram till följande grundteser: -- Det är varje vuxen människas självklara rätt att röka tobak -- så länge detta inte sker på andra människors bekostnad eller tvingar andra människor till passiv rökning. -- Inga människor skall tvingas till passiv rökning i något sammanhang. Tvånget att vara passiv rökare anser jag vara ett av huvudproblemen när det gäller rökning. Detta tvång är i dag en realitet för en majoritet ickerökare på många arbetsplatser, på de flesta restauranger, i entréer, vestibuler och korridorer etc. Inte ens riksdagen klarar av problemet. Tvärtom är det omöjligt att arbeta i de här husen utan att tvingas vara passiv rökare titt som tätt. Jag har aldrig arbetat på en arbetsplats där man har haft så slapp inställning som är fallet i riksdagen. I ärlighetens namn skall jag dock säga att det har blivit litet bättre under de senaste veckorna, bl.a. sedan jag agerat ganska kraftigt gentemot både talmannen och riksdagens förvaltningskontor. Det finns nämligen regler sedan lång tid tillbaka, men man har struntat i dem. Jag menar att det är orimligt och hänsynslöst att medvetet tvinga en majoritet av oskyldiga människor att vara passiva rökare. Förr ansågs passiv rökning rent av vara harmlös, och det är kanske delvis en förklaring till den stora röktoleransen i dag. Nu vet vi emellertid bättre. Även den passiva rökningens stora hälsorisker är vetenskapligt väldokumenterade. Inte minst tydligt blev det i januari i år, då USA:s ansedda miljömyndighet Environmental Protection Agency, EPA, efter många års studier och ett mycket intensivt motstånd från den amerikanska tobaksindustrin fastslog att passiv rökning orsakar bl.a. lungcancer och svåra andningsbesvär och dödar ca 3 000 amerikaner årligen. Jag välkomnar därför socialutskottets betänkande och tillkännagivanden, där människors generella rätt att slippa tobaksrök i alla offentliga/allmänna lokaler och på alla arbetsplatser fastslås. I normalfallet torde detta i en förlängning i praktiken innebära att rökning inte kan vara tillåten annat än i lokaler av typen rökrum, dragskåp e.d., där det ordnats med särskild ventilation. Att tillåta rökning i den ena delen av en lokal och förbjuda den i den andra delen torde vanligtvis vara ungefär lika begåvat och lika meningsfullt som att tillåta urinering i ett hörn av en simbassäng och att hänvisa badande som inte vill simma i förorenat vatten till den del av simbassängen där det är förbjudet att urinera. Detta, Maud Ekendahl, är logiken! Maud Ekendahl hade ju svårt att förstå logiken. Det må återfalla på henne själv. Det är, för att ha samma språkbruk som hon, okej att supa skallen av sig, så länge det sker med vett och vilja och inte sker med andra människors liv som insats. Maud Ekendahl får gärna röka skallen av sig, om hon gör det i en miljö där ingen annan utsätts för röken. De flesta rökare börjar röka före 20 års ålder. Man vet att det är få som börjar röka som vuxna. Det är också klarlagt att unga lågutbildade kvinnor är klart överrepresenterade bland rökare. Mycket tyder på att tobaksrökning blir en del i sökandet efter vuxenrollen och en del i en identifikationsprocess under den känsliga period som ungdomsåren utgör. Den öppna och, inte minst, förtäckta tobaksreklamen spelar också ytterst skickligt på dessa strängar -- särskilt Marlboro och Camel. Detta visar på vikten av en intensifierad information och upplysning till barn och ungdomar såväl genom skolans försorg som i andra sammanhang. Jag tror emellertid inte att detta är tillräckligt. Därför förordar jag en åldersgräns för inköp av tobak samt, naturligtvis, reklamförbud för tobak. Jag är väl medveten om att detta gynnar hälsan, men självfallet inte tobaksindustrin. Jag är också väl medveten om de invändningar som man kan anföra mot de här restriktionerna. Men jag tycker att de väger lätt i förhållande till de fördelar som med säkerhet uppnås genom restriktioner. Lagstiftningen är viktig bl.a. för att markera samhällets inställning till rökning liksom för att skapa konkurrensneutralitet för t.ex. restauranger. Lagstiftningen behövs dessutom som motpol till de synnerligen starka och uteslutande kommersiella krafter som tobaksindustrin utgör. Detta har också konstaterats. Om man tittar ut över världen, ser man faktiskt att Sverige är förbiseglat av flertalet utvecklade länder. Man har således i de flesta länderna inom EG och i Norden mycket strängare restriktioner. Som inspirationskällor vill jag gärna framhålla t.ex. Finland. Men även Frankrike visar framfötterna. Jag vill också gärna kommentera några argument och invändningar som har förekommit i debatten här i kammaren och i den allmänna debatten. Ni är förbudsivrare. Man löser inga problem med förbud, hörs från vissa håll. Visst gör man det! I själva verket är det ju med förbud som hela samspelet mellan människor säkerställs och samhällsutvecklingen styrs. All lagstiftning innebär ju någon form av förbud. Jag tycker också att det vore trevligt om vi slapp alla förbud och i stället kunde förlita oss på alla människors goda omdöme, etik och moral. Men så enkelt är det som bekant inte i ett civiliserat samhälle. Land skall med lag byggas. Det är ett gammalt känt begrepp. Jag tycker att det är sympatiskt att det i lag är strängeligen förbjudet att slå ihjäl eller misshandla sina medmänniskor. Men detta förbud påverkar inte mitt handlande -- jag skulle inte heller misshandla eller slå ihjäl någon utan förbud. Från den synpunkten kan man säga att detta förbud inte behövs. Det är också förbjudet att köra mot rött ljus -- även detta förbud är ganska praktiskt. Men i ärlighetens namn skall jag tillstå att jag gärna skulle vilja ha fri fart i trafiken och slippa de förbud som fartbegränsningar innebär, men jag inser med lätthet att detta skulle få orimliga konsekvenser på samhällsnivå. Då blir min fråga till bl.a. Maud Ekendahl: När tycker hon att det är bra med förbud? Skall vi ha personlig frihet att också välja asbest -- bromsbelägg av asbest är ju bättre än asbestfria? Nej, det tycker jag inte. Det är bra att asbest är förbjudet. Låt människor välja, säger Maud Ekendahl. Ja visst. Är det möjligen så, att Maud Nej, Sten Svensson och hans kumpaner, det handlar inte ett skvatt om att vara förbudsivrare eller ej. Det handlar om att bry sig om sina medmänniskor och om att visa omsorg och hänsyn. Men jag kan förstå om Sten Svensson har svårt för det här, eftersom detta aldrig har varit moderaternas adelsmärke. Tvärtom, har jag förstått av en tidningsartikel häromdagen, inser man nu att bristen på social prägel och på socialt engagemang kanske är moderaternas största problem. Däremot brukar moderaterna kräva lag och ordning. Det är ett gammalt moderat slagord. Vad är lag och ordning, annat än att se till att lagregler och förbud efterlevs? Och detta kommer igen. Maud Ekendahls stora bekymmer är hur man skall kunna kontrollera att ett förbud efterlevs. Min fråga tillbaka till Maud Ekendahl är: Hur kontrollerar man att förbudet mot barnaga efterlevs? Det viktiga är inte att kontrollera efterlevandet av förbudet, utan det är att sända signaler, alltså en form av signalpolitik. En annan sak som borde bekymra moderaterna är att man inte tycker om förbud så fort som kommersiella intressen är involverade. Helt plötsligt blir man väldigt mjuk och eftergiven. Vi som har jobbat i näringslivet och sett vilka krafter där finns vet också att näringslivet kräver mycket strama tyglar, bl.a. en mycket tuff konkurrenslagstiftning. Företag skall bara ta kommersiella hänsyn. Det är en del av spelreglerna. Samtidigt är det vi politiker som skall ha ansvaret för spelreglerna och tyglarna, när de behövs sättas in. Jag håller gärna med om att vi i Sverige har alldeles för många förbud inom områden där de verkligen inte behövs. Men detta kan ju inte vara ett argument mot att införa nya förbud som verkligen behövs. Åldersgräns handlar om signalpolitik. Man kan dra en parallell med förbudet mot barnaga. Det lockar inte till trots, som Jerzy Einhorn så välformulerat uttryckte det. Om det nu är så, Maud Ekendahl, att en åldersgräns gör att det blir attraktivt att röka, blir den enda logiska slutsatsen att vi måste ta bort åldersgränsen för alkohol. Och det tycker jag definitivt inte. Men med den logik som Maud Ekendahl tillämpar blir detta konsekvensen. Tobaksindustrin gillar självfallet inte reklamförbud. Sålunda har Svenska Tobaks AB kastat sig in i debatten och fått en del riksdagsledamöter att tro på vad man säger. Jag känner igen -- ordagrant -- Sten Svenssons inlägg från Tobaksbolagets lobbybrev, som har nått oss alla. Svenska Tobaks AB har lyckats med en ovanligt tendentiös, vinklad och ologisk argumentation. Man försöker att dra paralleller med Norge och Finland och bevisa att reklamförbud inte har någon effekt. Som fan läser Bibeln eller Konsten att ljuga med statistik är en korrekt rubrik på Tobaksbolagets argumentation. Tobaksindustrins trovärdighet är naturligtvis mycket liten. Man erkänner inte ens att tobaksrökning är hälsovådligt. Man säger sig inta en strikt ''neutral'' hållning. Fråga gärna en ledande företrädare för Svenska Tobaks AB om huruvida tobaksrökning är hälsovådligt, och man kommer med en orgie av undanflykter. Man tillstår inte det. Svaren är mycket avslöjande. Det internationella samförståndet är mycket nära. Om Svenska Tobaks AB skulle erkänna att tobaksrökning är hälsovådligt, skulle nämligen den amerikanska tobaksindustrin omedelbart få en stämning på halsen, och de vet man. Ja, men det finns ju varningstext på paketen, invänder någon kanske. Ja visst, det är för att det krävs i lag, inte för att Reklamförbudet betyder ingenting, säger man också. Då är frågan: Varför gör man då reklam? Det påminner mig om frågan som en marknadsföringskonsult fick av en kund: Hur mäter man effekten av reklam? Det är svårt, sade marknadsföringskonsulten, men ni kan ju sluta att göra reklam, så får ni se. Reklamförbud vore ett dråpslag mot svensk tobaksindustri, fortsätter man vidare. Det är struntprat. Fråga Vin & Sprit AB, om man förlorade på att reklamförbudet när det gäller alkohol infördes i Sverige. Tvärtom, Vin & Sprit behåller sin totalt dominerande marknadsandel i Sverige. Dessutom har Vin & Sprit lyckats mycket bra internationellt. Det vore kanske bra om Tobaksbolaget gjorde ett litet studiebesök hos Vin Avslutningsvis: Sten Svensson är så bekymrad över artikeln i Dagens Nyheter. Jag tror inte att han skall vara så bekymrad. Jag har skrivit motionen, som Ian Wachtmeister sedan har läst, ändrat och skrivit under. Det är med andra ord vår partimotion. Ian Wachtmeister är som bekant partiledare i Ny demokrati. Dessutom ingår han i vårt verkställande utskott. Vår ledamot i utskottet, Leif Bergdahl, och Ian ingår i verkställande utskottet. Leif har också varit med och utformat motionen. Han är bekymrad över att vår partisekreterare och några till, varav ytterligare en inte ens är ledamot i riksdagen, har gett uttryck för en annan uppfattning. Det kan man i och för sig ha synpunkter på. Men vi har beslutat att vi skall ha fri omröstning, vilket gör att jag inte vet hur alla kommer att rösta. Ett gott stalltips är dock att utskottet segrar över regeringen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 och till meningsyttringen avseende förtäckt tobaksreklam av Eva Zetterberg. Under övriga moment yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Som Stefan Kihlberg säkert förstår är det helt omöjligt att bemöta allt det som han sade på de få minuter som jag har till förfogande. När det gäller dagens artikel i DN, har Stefan Kihlbergs egna partikamrater sagt så här angående förbudsivrare: De har inte förstått att förbudsmentaliteten urholkar det individuella ansvarstagandet. Den här debatten handlar just om individen. Jag kan klart säga att vi moderater tror på individen. Därför kan vi inte gå med på ett förbud mot tobaksreklam. Visserligen har vi fri röstning i morgon, så det kanske blir några avhopp, men det kommer det också att bli i andra partier. Men majoriteten delar den åsikten. Stefan Kihlberg säger också att rökning inte får ske på andras bekostnad. Därför måste man införa en lag om förbud. Dessa begränsningar har kunnat ske mer och mer på frivillig basis. Det finns särskilda bord på restauranger. På flyget röker man inte längre. Man röker utanför, på flygplatsen. Sjukhusen har infört rökförbud. Men det är så som det skall växa fram, att de som servar människor själva skall avgöra hur de vill göra. På vissa arbetsplatser är det så trångt att det inte finns någon möjlighet att låta rökarna röka inomhus. Då får dessa gå på rast senare än icke-rökarna. Det finns många möjligheter. Jag sade i mitt anförande någonting lustigt om att som nydemokrat får man supa skallen av sig, men man får inte ta en cigarrett ute på en restaurang. Det är precis det som blir följden om ni får er vilja fram. Då får man inte röka på barer, restauranger, kaféer, osv. Stefan Kihlberg ville inte nämna någonting om hur man skall göra i resturangnäringen framöver, om man förbjuder rökning. Det roliga uttrycket att jag själv skulle supa skallen av mig eller röka skallen av mig -- eller hur det nu var Stefan Kihlberg sade -- använde jag bara som en enkel illustration. Ni tycker ju om litet folkligt här i kammaren.
Herr talman! Jag kan inte på dessa få minuter upprepa mitt anförande. Men det skulle uppenbarligen behövas. Antingen har jag uttryckt mig utomordentligt oklart, eller också har Maud Ekendahl uppenbara problem att förstå, eller också vill hon inte förstå. Alla svar på de frågor som hon ställde gav jag i mitt anförande. Låt mig försöka igen. Det är en oerhörd skillnad på om någon röker och bara förstör sin egen hälsa. Det är okej, så länge det är fråga om vuxna människor just av de skäl som Maud Ekendahl framför. Men jag tycker inte att det är okej när man tvingar andra människor till samma sak. Det kallar jag för hänsynslöshet, inte frihet. Det är förstås en frihet att ha ihjäl andra människor, om man skall uttrycka sig drastiskt. Men det är inte en frihet för mig. Däremot är det helt okej om Maud Ekendahl röker på en restaurang, om hon kan göra det så, att inte andra människor tvingas att göra samma sak. Det finns rätt många länder som faktiskt klarar detta. Man har rökavdelningar och icke-rökavdelningar. Men det kräver ventilationstekniska lösningar som är ganska avancerade. Det finns, vilket Maud Ekendahl kanske har upptäckt, på tåg något som heter rökkupé. Där kan de ju sitta. De kan gärna sitta där hela tiden och behöver inte komma in till oss andra och lukta. Min fråga kvarstår när det gäller denna enfaldiga förbudsdiskussion: Vill Maud Ekendahl förbjuda asbest?

Herr talman! Elisabeth Fleetwood kom in på att EG:s hälsoministrar har fört en diskussion om detta. Då skulle jag vilja informera henne och kammarens ledamöter om att ministrarna hade tobaksreklamförbudet uppe på agendan i dag i Bryssel. Ministrarna konstaterade att det fortfarande inte finns erforderlig majoritet för ett tobaksreklamförbud inom EG, då Danmark, England, Tyskland, Holland och Grekland fortfarande emotsäger sig förbud. Frågan kommer inte att diskuteras förrän Belgien tar över presidentskapet i EG.

Herr talman! Vi skall inte alls debattera mot varandra. Eftersom ingen annan än Elisabeth Fleetwood tog upp EG:s hälsoministrars diskussion, tyckte jag att det var angeläget att tala om vad de har sagt i dag, så att information gick ut till alla.

Tobakens skadlighet är inte längre en omdiskuterad fråga. Frågan är om vi skall göra något mer radikalt för att inte nya generationer av rökare skall värvas. Det är sällsynt att en utrednings slutsatser så kapitalt negligeras som skett med Tobaksutredningen. Det är häpnadsväckande att tänkande människor så villigt sticker huvudet i sanden och blundar för fakta. I motsats till vad många av talarna sagt i dag måste jag säga att även om jag naturligtvis är glad att en tobaksproposition äntligen har lagts fram, tycker jag att man får leta efter något menlösare. Huvudsakligen slår man in öppna dörrar. Man talar om att man skall göra det man redan har kommit på mycket god väg med att klara av. Det är väl i och för sig bra, men det behövs radikalare mått och steg. Vi skall ta ställning till ett betänkande där man föreslår ett par mycket väsentliga förbättringar i förhållande till propositionen. Man har skjutit in sig på två viktiga mål: att skydda allmänheten från att ofrivilligt utsättas för tobaksrök och att skydda barn och ungdom från att börja använda tobak. Tobaksbruket är utan tvivel ett av våra allra största hälsoproblem, för att inte säga det största. Det berör naturligtvis i första hand de människor som brukar tobak, men även de som ofrivilligt utsätts för tobaksrök far illa av den. Jag skall inte i detalj gå in på rökningens skadeverkningar. I det här sammanhanget skulle jag gärna vilja uttrycka min uppskattning över den breda information som tidningar och inte minst läkare försett oss med. Tobakens gifter är farliga för alla viktiga organ. Risken för cancer i de mest skiftande former och i många av kroppens organ är välkänd. Jag hoppar över det jag hade tänkt säga om flera andra sjukdomar, för det har väl belysts tidigare under dagen. Problemet med att utsättas för rök ofrivilligt har uppmärksammats alltmer under senare år. En del upplever helt enkelt att det är obehagligt, och andra har starka allergiska besvär av röken. Sjukdom och för tidig död kan i sämsta fall bli följden även av passiv rökning. Enligt mitt förmenande är det otroligt att människor fortfarande kan utsättas för rök dag ut och dag in på sin arbetsplats. Visst har det blivit mycket bättre på många arbetsplatser. Det hjälper tyvärr inte dem som dag efter dag tvingas vistas i samma rum som vanerökare. Det är makalöst att vi, trots den arbetsmiljölagstiftning vi har, kan tillåta gifter från tobaksrök i halter som ibland är 100--200 gånger högre än högsta tillåtna halt i arbetsmiljön. Var finns logiken, och var finns konsekvensen? Den enda logiska slutsats man kan dra är att rökning skall förbjudas i arbetsmiljöer. Detsamma gäller offentliga lokaler där olika sorters tillställningar anordnas. Ingen skall behöva stanna hemma för att inte behöva utsätta sig för rök. Utskottets majoritet har här kommit till samma slutsats som en lång rad motionärer. Det måste ändå vara angelägnare att tillgodose det allmänna intresset av rökfrihet än rökarnas frihet, vilken få betraktas som ett särintresse. Den fråga som engagerar mig allra mest är alla de barn och ungdomar som börjar att röka och i många fall lägger sig till med en ovana som visar sig svår att bryta. Vi har hört tidigare att 600 börjar röka varje vecka. Det blir mer än 30 000 på ett år! Och praktiskt taget alla av dessa är under 20 år. Det viktigaste av allt måste därför vara att vi ser till att ungdomar aldrig börjar röka. I det här sammanhanget har den inställning omgivningen och samhället i stort visar en avgörande betydelse. Rökfria hem, rökfria skolor, rökfria arbetsmiljöer och offentliga miljöer kommer att ge ett intryck av att rökfrihet är en naturlig livsstil. Föräldrar, lärare, idrotts och fritidsledare som är föredömen på det här området blir en positiv kraft, som hjälper barn och ungdomar att aldrig börja röka. Informationens och undervisningens betydelse på det här området kan inte överskattas. Den bör systematiskt bedrivas på mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, daghem, förskolor och skolor och vara riktad till föräldrar, barn och ungdom med syftet att skapa en rökfri generation. Det har bedrivits en omfattande undervisning i våra skolor under en lång följd av år. Skolorna behöver nu backas upp av samhället på ett tydligt sätt. Att göra reklam för en produkt som innehåller en otalig mängd gifter är irrationellt. Branschen skulle aldrig lägga ut alla dessa svindlande penningsummor på reklam om det inte lönade sig. En lång rad länder både i och utom Europa har redan infört förbud mot tobaksreklam, mer eller mindre långtgående. Utskottet anser att regeringen snarast bör återkomma med förslag om förbud mot direktreklam. Det är en nödvändig åtgärd med tanke på reklamens inverkan på attityder. Inte minst ungdomar är känsliga för påverkan. Reklamförbudet bör även omfatta smygreklam på kläder, sportartiklar o.d. för att bli effektivt. Förslaget om en åldersgräns för inköp av tobaksvaror har utskottet inte velat ställa sig bakom, vilket är mycket beklagligt. Det är min förhoppning att riksdagens ledamöter skall visa sig klokare. Det är häpnadsväckande att en produkt som innehåller så många gifter kan fritt köpas av barn. När det gäller medicin, som förväntas ha en del positiva effekter för det är därför man använder den, råder stränga regler med recepttvång. Föräldrar och lärare behöver det stöd en åldersgräns ger för att deras information och förmaningar skall gå fram bättre. I första hand är det naturligtvis en återhållande faktor för barnen och ungdomarna själva. En sådan gräns för inköp är ingalunda orimlig. Flera länder har åldersgräns både i Europa och i andra delar av världen. För inköp av alkohol på systemet har vi länge tillämpat en åldersgräns på 20 år och 18 år när det gäller inköp av folköl. Trots att den inte fungerar till 100 %, finns det flera undersökningar som klart visar på de återhållande effekterna. Jag tror knappast någon skulle vara beredd att plädera för att vi skulle ta bort denna åldersgräns i dag. Efter vad jag har hört här i kammaren i dag blir jag fundersam. Det finns av naturliga skäl inte så många undersökningar ännu som visar effekten av en åldersgräns i internationella sammanhang när det gäller förbud mot inköp av tobaksvaror som det finns när det gäller alkohol. Det finns dock en del amerikanska undersökningar som visar på mycket positiva effekter. Vi har också fått ta del av vad som har hänt i Norge. Det tycker jag var mycket positivt att höra. Det är ganska naturligt att minskad tillgänglighet leder till ett minskat bruk. Den gräns Tobaksutredningen pläderar för är 18 år. Det gör också åtminstone sju motionärer med anledning av tobakspropositionen. Vi är många som menar att 18 år är en bättre gräns än 16 år. Det är känsligt att göra tobaksvarorna tillgängliga just när man är i slutet av högstadiet eller när man slutar högstadiet. Många befinner sig på grund av olika mognad fortfarande inom den gräns där många gör sin rökdebut. Vid 18 år skulle med all sannolikhet de eventuellt negativa effekterna av att man plötsligt får lov att köpa vara mindre uttalade. Man är äldre och klokare och mindre benägen att påverkas av grupptryck. I några länder har man t.o.m. från att ha haft 16 år höjt åldersgränsen till 18 år. I USA är det många stater som har 18-årsgränsen, men jag är medveten om att våra grannländer och även andra europeiska länder har 16 år. En del hinner faktiskt fylla 16 år redan när de är kvar i grundskolan. Jag tror att det skulle vara olyckligt om några som befinner sig i grundskolan skulle kunna köpa tobaksvaror fritt, kanske skryta med detta för sina kamrater eller bli tråkade av sina kamrater om de inte vill sälja vidare. På högstadiet, där jag själv har arbetat i 30 år -- jag har alltså lång erfarenhet av detta -- är eleverna i en mycket känslig ålder. Därför vill jag verkligen förorda 18 Leif Bergdahl frågade Tuve Skånberg om han skulle ställa upp på en 16-årsgräns, om inte detta med 18-årsgräns går igenom. Jag vill faktiskt ställa samma fråga till er som förordar en 16-årsgräns. Jag hoppas att inte någon prestige får styra oss i det här fallet, utan att vi från ömse sidor är villiga att ställa upp på varandras åldersgränser, om det blir så att den ena eller den andra faller. Det viktiga är ju att det blir en åldersgräns. 18 år är ingen onaturlig gräns. Det är dessutom myndighetsåldern. Det jag har fört fram just när det gäller högstadiebarnens oerhörda utsatthet och känslighet tror jag är ett mycket starkt argument. Vid 18 har de flesta med god marginal passerat den vanligaste debutåldern. Jag tror att den marginalen behövs. Då upplevs det säkert inte som lika ''fräckt'' att få köpa tobaksvaror. Till sist vill jag framhålla att jag anser att tobaksfrågan från att ha varit ett problem för män alltmer har blivit en kvinnofråga så allvarlig som någon. Var fjärde flicka röker i årskurs 9 och var femte pojke. Det visar en landsomfattande undersökning som nyligen gjordes på 6 000 niondeklassare. Det här är en avsevärd ökning, som tar oss tillbaka till 70-talet. Det har sagts här, och det är sant, att vi har ungefär ett konstant antal personer som röker. Men det finns en ökning när det gäller ungdomar som är mycket oroande. Jag har erfarenheter av niondeklasser där ingen har rökt. Nu talar man, efter landsomfattande undersökningar, om var fjärde flicka och var femte pojke. Detta är allvarligt. Det är möjligt att fler i de äldre årgångarna har slutat och att vi därför har en viss minskning. I förhållande till mycket tidiga år har vi en minskning. Det är jag medveten om. En annan mycket viktig och skrämmande siffra är den som det står om i tobakspropositionen, om jag minns rätt. Bland ensamstående blivande mödrar på 19 år har man hittat 60 % som röker. Detta påverkar de barn som de väntar. Med mycket stor sannolikhet kommer många av dem att fortsätta röka även efter det att de fått sina barn. Dessa barn kommer då att växa upp i en miljö där de dagligen utsätts för tobaksrök. Det här är inte bara en personlig fråga. Det är inte bara vars och ens ensak. Jag skulle önska att de flickorna hade fått den hjälpen när de var litet yngre att aldrig börja röka. Jag hoppas verkligen att kammarens ledamöter tar den här frågan på stort allvar och inte ytligt diskuterar om man är förbudsivrare eller inte. Det här rör något mycket allvarligare än så. Det rör våra barns och ungdomars framtid. Det rör våra kvinnors livskvalitet. Därför vill jag plädera för att vi verkligen tänker oss för. Jag skall nu komma till de yrkanden jag har med anledning av olika motioner i det här betänkandet. Med anledning av betänkandet vill jag yrka bifall till vad utskottet har anfört beträffande rökfria miljöer.

Jag vill säga att det är påfallande vilken rad av motioner vi har fått. Det visar att väldigt många inte tycker att det som står i propositionen räcker.

Detta stämmer mycket väl överens med båda de motioner som jag har väckt. Jag talar väldigt mycket om informationens betydelse.

Herr talman! I hela den här debatten har farligheten framkommit. Vi måste ha reklamförbud, åldersgränser. Vi har hört Ingrid Näslund i detalj ta upp produktens farlighet. Jag skulle vilja ställa en fråga, eftersom ingen tidigare har velat besvara den fråga jag ställde i mitt inledningsanförande. Om det är så farligt och vi måste begränsa på olika sätt, varför inte göra det enda raka när ni har chansen och är i majoritet, varför inte förbjuda tobaksbruk över huvud taget i Sverige?
Herr talman! För mig fick det väldigt gärna bli förbud. Jag skulle inte sakna rökningen en dag. Jag tycker det skulle vara väldigt bra för hälsan. Men vi ser hur det är även när vi diskuterar en del av de mindre omfattande förbuden. Vi vet ännu inte om vi får majoritet för dem. Jag är faktiskt av den uppfattningen att den förebyggande verksamheten är viktig. Man skall inte lura in människor i ett beroende och därefter behandla dem hårt och hänsynslöst och bara säga att nu är det slut. Man har faktiskt i England börjat fundera på om man skall operera människor som använder tobak och inte är villiga att sluta. De är inte längre prioriterade. Det tycker jag är mycket hårt, måste jag säga. Jag tycker att man i stället måste börja nu. Det jag hade satt som överskrift på mitt anförande var En rökfri generation. Jag tror nämligen att det här är vägen till att få ett näst intill rökfritt Sverige. Har man inte börjat när man är 18 år är man så klok att det blir otroligt få som kommer att börja röka. Det kommer alltså att bli ovanligare och ovanligare. Då behöver vi inte förbjuda det eller också blir det naturligt att göra det, därför att det blir betraktat ungefär som knark.
Herr talman! Föregående talare yrkade bifall till ett av våra motionsyrkanden. Vi hade också en 18 årsgräns från början. Men jag har varit med under utskottets behandling. Jag insåg ganska snabbt att det inte fanns någon som helst möjlighet att få någon större anslutning till 18-årsgränsen. Så vi valde att stödja den här kvinnomotionen med 16 Jag vädjar att vi får stöd för den. Jag tror att vi har kommit väldigt långt i och med att en mängd kvinnor från vänsterhåll och även från Folkpartiet stöder något som Ny demokrati har reserverat sig för, även om det inte är våra idéer från början, utan deras. I det här fallet skulle man vilja att alla som över huvud kan tänkas vilja ha en åldersgräns ansluter sig till den minst stränga nivån, dvs. 16
Fru talman! Jag tycker naturligtvis att det är bättre att det blir en åldersgräns, även om jag med min erfarenhet är allvarligt oroad över att den skall infalla vid just denna ålder. Jag hade i dag ett samtal med min son som är 25 år. Han har den här åldern närmare inpå sig, även om det nu har gått nästan tio år. Han sade att han inte ens tycker att jag skall gå med på en 16-årsgräns och att det inte är klokt om gränsen går vid just den åldern. Däremot hade han en mycket stark tro på en 18-årsgräns. Jag sade till honom att jag inte kan se det som han gör att en 16 årsgräns skulle försämra. Jag tror att om vi nu börjar med en 16-årsgräns skulle vi senare kunna höja den om man finner att den var mindre bra. Jag kommer att rösta för en 18-årsgräns. Om förslaget på en 18-årsgräns vinner hoppas jag verkligen att de som röstar för en 16-årsgräns är generösa och stöder en 18-årsgräns. Det kan väl inte vara något fel att vi får ungdomar att avhålla sig från rökning i två år till. Jag tycker att vi i det här fallet skall stöda varandra.

Fru talman! Det har varit mycket intressant att lyssna till eftermiddagens och kvällens debatt. Flera borgerliga företrädare för regeringspartierna redovisar hur allvarligt de ser på tobakens skadeverkningar. Men när de kommer till utskottets betänkande och de borgerliga reservationerna, då blir de genast mer otydliga. Det är uppenbart att de har stora problem med regeringens proposition och med den behandling de tillstyrkt i utskottet. Detta kommer allra tydligast till uttryck från kds representant Jerzy Einhorn, som har uppenbara problem med regeringens förslag liksom med de borgerligas utskottsförslag. Han vädjar till kammaren att vid röstningen även överväga förslag i enskilda motioner. Det är inte konstigt mot bakgrund av den erfarenhet som Jerzy Einhorn själv har som högt aktad cancerläkare att han uttrycker sig som han gör. Leif Bergdahl från Ny demokrati, även han läkare med erfarenhet av tobakens skadeverkningar, har märkligt nog, med tanke på det parti han tillhör, kunnat agera för förbud och lägga fram förslag efter egen övertygelse. Och man ser skillnaden i resultatet. Även Stefan Kihlbergs inlägg var väl värt att lyssna till. Helt uppenbart har regeringen misslyckats med sin tobaksproposition. Utskottets behandling och majoritetens sätt att köra över regeringen ger tydligt belägg för det. Det är, tycker jag, anmärkningsvärt att regeringen inte kunnat samla sig till ett starkare förslag mot bakgrund av Tobaksutredningens förslag. Jag förstår inte hur Centern, Folkpartiet liberalerna och i än högre grad kds kunnat medverka till att lägga fram ett sådant svagt förslag. Det är lättare att förstå Moderaternas hållning, eftersom jag inte har några förväntningar på det partiet i den här frågan. I utskottet har de borgerliga företrädarna för regeringspartierna endast kunnat medverka till en förändring av propositionen, och det gäller förslaget till reklamförbud. Det är i och för sig bra, men långt ifrån tillräckligt, vilket tydligt framgick av den socialdemokratiska talesmannen Rinaldo Omsorgen om den enskildes frihet har fått gå före folkhälsan i regeringspartiernas agerande. Det är intressant att detta sker i en mycket tung miljöfråga. Agerandet känns delvis igen från agerandet i övrigt vad gäller miljöpolitiken, där utvecklingen av politiken har snarlika drag. Vi kan ta gårdagens debatt om en ny skogsbrukslag bara för att nämna ett exempel. Regeringen ligger inte i frontlinjen när det gäller miljöpolitiken. Jag behöver inte uppehålla mig vid någon redovisning av hur farligt tobaksbruket är. Det har andra stått för. Jag går direkt på betänkandet utifrån den motion som jag tillsammans med andra företrädare för de kristna socialdemokraterna varit med om att utforma, So48. Jag tycker utskottets majoritetsförslag i stort är ganska bra. Men jag har svårt att förstå varför utskottet inte redan nu vill plädera för ett genomförande av en åldersgräns, när man säger att denna fråga har högsta prioritet. Det är visserligen bra att man så tydligt pekar på att nästa steg kan bli ett inköpsförbud. Flera talare har ju pekat på hur viktigt det är med en åldersgräns. Det har t.o.m. de borgerliga gjort, men de hoppar sedan av idén genom sin reservation. Skulle vi få en åldersgräns på 16 eller ännu hellre 18 år, skulle vi förhindra att flera ungdomar kom in i tobaksbruket. Tobaksutredningen föreslår en 18 årsgräns, och det har vi motionärer anslutit oss till. Den rädsla som finns för att ett inköpsförbud skulle verka lockande är mycket överdriven. Och under alla omständigheter borde ju ett förbud leda till minskat tobaksbruk, även om inte heller ett sådant förbud är 100-procentigt effektivt. Att någon kan påstå motsatsen är obegripligt för mig. Ett förbud skulle skapa ett socialt tryck utöver den signaleffekt det har. Jag menar att samhället måste ta ställning och visa på en norm i det här fallet. Jag skulle helst ha velat yrka bifall till vår egen motion So48, yrkande 1. Eftersom utskottet inte har utarbetat något lagförslag, vilket vi yrkade på och förutsatte, får jag ansluta mig till det tillkännagivande som bl.a. finns i motion So499 av en av mina socialdemokratiska kolleger, Torgny Larsson. Det har också andra motionärer föreslagit. Nu senast pläderade Ingrid Näslund för det. När det gäller reklamfrågan är det bra att nästan alla partier sluter upp omkring ett förbud mot direktreklam, men det borde också ha varit ett förbud mot förtäckt reklam, indirekt reklam, precis som Tobaksutredningen föreslagit. Jag stöder därmed Vänsterpartiets yrkande i mom. 7. Utskottets förslag avseende rökfria utrymmen är betydligt bättre än propositionens. Det är direkt anmärkningsvärt att regeringen hanterar frågan som om det normala är att rökning tillåts, men att det skall finnas rökfria utrymmen i allmänna lokaler osv. Det borde väl ändå vara tvärtom! Undantaget skall naturligtvis vara rökutrymmet. Jag förstår inte att de borgerliga i utskottet inte orkat med att ställa upp på majoritetsskrivningen i detta fall. Regeringspartierna verkar ha låst sina riksdagsmän, vilket framgår av de krystade motiveringarna, som lämnats här i debatten. I vår motion har vi föreslagit ytterligare begränsningar av rökutrymmena, bl.a. i gemensamma bostadsutrymmen och i allmänna uteutrymmen, där mycket folk samlas. Jag tycker även att det är välmotiverat, men jag kan förstå om utskottet inte är berett att ställa upp, när stöd i det här fallet saknas från Tobaksutredningen. Jag avstår därför från att yrka något i detta fall. Fru talman! Om utskottets majoritetsförslag går igenom är det ett stort steg framåt. Får vi motionärer och andra som har yttrat sig här också gehör för ytterligare en del yrkanden, så blir resultatet ännu bättre. De borgerliga reservationerna måste helt enkelt avslås. Jag kan återigen inte låta bli att förvånas över hur inte minst ett parti som kds har kunnat ansluta sig till de svaga förslag som regeringen och reservanterna i utskottet lägger fram. Var finns omsorgen om samhällets utsatta? Heder åt dem som har opponerat sig.
Fru talman! Jag skall inte blanda mig i den intressanta striden om huruvida man skall ha en åldersgräns på 16 eller 18 år. Mitt enda bidrag till den diskussionen är en uppmaning till ledamöterna som inte kan komma överens att kompromissa genom att biträda reservation 2 och inte införa någon åldersgräns alls. Fru talman! Jag tänkte inte delta i den restriktionskör som har ljudit i kammaren sedan middagsuppehållet. Låt mig därför allra först, för undvikande av missförstånd, slå fast några personliga uppfattningar. Jag anser för det första att tobak och tobaksbruk är mycket skadligt för hälsan. Jag skulle vilja påstå att det finns en överväldigande dokumentation som tydliggör att tobaksbruk är en av de mest hälsovådliga sysselsättningar som människor kan ägna sig åt och som förkortar livet med 5--10 år. Det gör att jag tycker att det är bra om man kan minska tobaksbruket i samhället. För att nå det målet tycker jag att det är rimligt att vi fortsätter att hålla höga tobakspriser genom en avskräckande beskattning. Det är för övrigt en åtgärd som inte minst riktar sig mot de ungdomsgrupper som flera talare har nämnt som särskilt angelägna att skydda mot tobakens skadeverkningar. Jag tycker att det är korrekt att staten satsar skattepengar på information och upplysning om tobakens skadeverkningar, inte minst genom skolans försorg. Jag tycker att det är rimligt att man har regelsystem som skyddar människor som inte röker från de människor i omgivningen som röker på ett sätt som inte är hänsynsfullt. Jag menar också att det inte är det här som dagens ärende handlar om, i varje fall inte nu längre. Det handlar i stället om att en majoritet i socialutskottet och en kör av ledamöter under dagens och kvällens debatt vill att vi skall överge den hittills ganska framgångsrika politik som vi har haft i Sverige i fråga om tobaksbruket, en politik som har byggt just på information, upplysning och särskilt beskattning. I stället skall vi välja en ny linje, som mer bygger på förbud, restriktioner och pekpinnar. Jag vill gärna innan jag går vidare markera vad jag har markerat tidigare, nämligen att jag under det senaste halvåret, när diskussionen om tobakslagen har varit intensiv, vid flera tillfällen har haft anledning att reagera mot det sätt på vilket många av förbudsivrarna -- om det epitetet tillåts -- debatterar. Det har kommit till uttryck här i kammaren; Ingrid Näslund var nyss uppe i talarstolen och antydde att de som inte tycker som hon i frågan inte betraktar tobaksbruket och problemen som är förknippade med det med allvar. Andra talare har tidigare varit uppe i debatten och indikerat att den som inte är beredd att införa olika förbud och restriktioner rimligen måste sakna varje form av intresse för människors hälsa och varje form av socialt ansvarstagande. Också de lobbyorganisationer som under det senaste halvåret och året har varit ute och luftat sina åsikter, och med stor framgång, har i väldigt stor utsträckning byggt sin argumentation på att de som inte delar organisationernas uppfattningar om nödvändigheten av att införa restriktioner är mindre ansvarskännande människor, som saknar ett äkta intresse för sina medmänniskor. Jag vill gärna markera att jag har tyckt och tycker väldigt illa om det sättet att föra argumentationen. Det inger inte respekt. Det inger heller inte respekt när organisationer som Läkare mot tobak och Tandläkare mot tobak försöker vältra sin frustration över sitt eget misslyckande med att sprida kunskaperna om tobakens skadeverkningar från sjukhusen ut i samhället över på politikerna genom att säga att felet är politikernas, eftersom dessa inte har ingripit med lagstiftning. Inställningen till de frågor som berörs i det här ärendet från socialutskottet handlar inte om ett val mellan å ena sidan hälsointresset och å andra sidan någon sorts intresse för tobaksindustrin, utan det handlar om vad man har för syn på ansvarsfördelningen mellan å ena sidan individer och medborgare och å andra sidan politiker och beslutsfattare i samhället. Jag tycker att det ärende som ligger på kammarens bord till delar är en studie i beskäftighet, förmyndaranda och övertro på det politiska beslutsfattandets möjligheter att påverka mänskligt beteende. Jag skall be att få ta upp två saker av alla de olika aspekter som ryms i det här ärendet. Först vill jag ta upp frågan om förbud mot tobaksreklam. Jag tar upp den frågan därför att den på ett sätt är den principiellt mest intressanta i hela ärendet. Det är under det senaste årets ivriga lobbyverksamhet från förbudsivrare inom och utom kammaren kanske den fråga som har tonat fram som någon sorts överordnad symbolfråga. Den principiella huvudinvändningen mot ett reklamförbud är givetvis att det innebär en inskränkning av yttrande och tryckfriheten. Yttrandefriheten försvinner naturligtvis inte därför att man inför ett reklamförbud, men det är klart att det innebär en inskränkning. Många förbudsivrare raljerar med den här invändningen och säger att det är barns och ungdomars frihet från tobak som skall värnas, inte de multinationella tobaksbolagens frihet att bedriva sin hämningslösa profitjakt. Så brukar det heta i propagandan, men lika fullt kvarstår faktum, nämligen att ett totalt reklamförbud är en inskränkning i tryckfriheten, möjlig att införa uteslutande därför att det finns en särskild undantagsklausul i tryckfrihetsförordningen. För mig bygger värnet om yttrande och tryckfriheten på en väldigt viktig förutsättning, nämligen att inskränkningar inte skall göras bara därför att en majoritet av beslutsfattarna råkar tycka illa om en viss företeelse. Ändamålet får aldrig helga medlen när det gäller inskränkningar i grundläggande fri och rättigheter. Riksdagen skall, fru talman, inom kort behandla ett annat förslag till inskränkningar i yttrandefriheten, ett ärende som också har väckt mycket stor debatt. Det handlar då om skärpningar av sekretesslagen, som i sin nuvarande utformning tvingar Stockholms tingsrätt att lämna ut material som har beslagtagits i ett barnpornografimål. Det lär inte bli några svårigheter för riksdagen att fatta det beslutet i bred enighet, och det råder säkert inget tvivel om den personliga avsky som varje ledamot av kammaren känner inför en sådan företeelse som barnpornografi.

Förslaget om förbud mot tobaksreklam däremot grundas i väldigt hög grad på personligt tyckande, och jag menar att det är en bräcklig grund för att tafsa på yttrande och tryckfriheten. Om någon av kammarens många förbudsivrare hade lagt fram förslag om förbud mot försäljning av tobak, hade jag haft respekt för krav på reklamförbud. Då hade det kravet varit logiskt, och då hade det varit principiellt försvarbart. Nu är det emellertid ingen som har lagt fram ett sådant förslag om totalförbud mot tobaksprodukter, och då tycker jag, från principiella utgångspunkter, inte heller att förslaget att införa ett reklamförbud är korrekt. Förslaget är också sakligt sett väldigt tvivelaktigt. Den allra mest uppenbara effekten av ett reklamförbud har diskuterats tidigare. Det är givetvis att de inhemska företagen missgynnas, att man ger konkurrensfördelar till den internationella tobaksindustrin, som på ett helt annat sätt har möjligheter att operera via internationella medier och via olika former av smygreklam, sponsring, utlåning av firmamärket till exempelvis klädfabrikanter, osv. Vi ser ju prov på den typen av reklam i vårt samhälle. Jag menar att risken är uppenbar att den typen av reklam kommer att öka om ett reklamförbud införs. Nästa uppenbara effekt av ett reklamförbud är naturligtvis att den svenska tobaksindustrins produktutveckling försvåras. Jag är den förste att vidgå att det inte finns några cigaretter som är nyttiga, men jag tycker ändå att den produktutveckling som har skett under de gångna åren, mot svagare produkter, är relativt positiv. Det har naturligtvis inte gjort produkterna nyttiga, utan de är fortfarande hälsovådliga, mycket hälsovådliga, men möjligen något mindre hälsovådliga än vad de var för tio år sedan. Hade vi haft ett reklamförbud hade den produktutvecklingen inte varit möjlig av det enkla skälet att man då inte hade kunnat marknadsföra de nya produkterna. Det vanligaste argumentet för ett reklamförbud är att reklamen ger en sorts legitimitet till tobaksprodukterna och till rökningen som företeelse. Ett förbud påstås därför vara ett verksamt medel för att minska den totala tobakskonsumtionen. Jag menar att inte heller det argumentet är sakligt grundat. Det bygger främst på tyckande och personlig tro. I Sverige har tobakskonsumtionen minskat i 20 års tid. Av män var cirka hälften dagligrökare i mitten av 1960-talet. I dag är de under 30 %. Bland kvinnor är siffran ännu lägre. Bland rökande ungdomar har debuten successivt förskjutits uppåt i åldrarna. Den här utvecklingen har varit möjlig att åstadkomma utan reklamförbud. Den har varit möjlig att åstadkomma genom en politik mot tobakens skadeverkningar som har byggt på information, upplysning och insatser via skattepolitiken. I Norge och Finland, som har diskuterats tidigare, som införde reklamförbud på 1970-talet är rökningen betydligt vanligare än i Sverige. Och inga ungdomar röker så mycket som de finländska, trots både reklamförbud och åldersgräns för inköp. Jag påstår inte att skillnaderna mellan de nordiska länderna bevisar att reklamförbud är verkningslösa, men de ger sannerligen inte stöd för förbudsivrarnas tro på motsatsen. Jag tycker att det finns en tendens att uppfinna fakta om man inte har dem. T.o.m. en ledamot som Jerzy Einhorn, vars person jag hyser den allra största repekt för, tycker jag slirar litet i den motion han och Elisabeth Fleetwood har väckt. Där slås det fast att i länder där tokbaksreklam är tillåten har tobakskonsumtionen ökat. Det är inte ett sant påstående. Så är inte fallet i Sverige. Det hävdas att i de länder där totalt reklamförbud genomförts har nedgången i tobakskonsumtionen varit fyra gånger snabbare än i de länder där man endast genomfört en begränsning. Det stämmer heller inte på t.ex. den nordiska utvecklingen. Det hävdas att i en analys över sambandet mellan reklam och tobaksbruk i 33 länder har man funnit att under hela den perioden var tobakskonsumtionen i olika länder matematiskt korrelerad till restriktionerna i tobaksreklamen. Det är såvitt jag förstår inte heller sant. Det sista påståendet kan inte rimligen relatera till någon annan undersökning än den som den nyzeeländska kemikalieinspektionen, Toxic Substances Board, presenterade 1989. Den omfattade mycket riktigt en studie av förhållandena i 33 länder. Men slutsatsen var inte att det fanns ett matematiskt samband. Slutsatsen var -- och det är den mest långtgående slutsats som har presenterats -- i all sin vaghet att det är mer sannolikt att ett reklamförbud minskar tobakskonsumtionen än det är sannolikt att ett reklamförbud inte minskar tobakskonsumtionen. Men vagare än så kan man inte uttrycka det, och det i en undersökning som också har mötts av ganska mycket kritik. Liknande slutsater har USA:s hälsovårdsmyndighet, Surgeon General, kommit fram till. Där kunde man, också 1989, konstatera att det inte finns någon vetenskaplig, rigorös studie som ger ett definitivt svar på grundfrågan huruvida reklamen höjer nivån på tobakskonsumtionen eller ej. Jag skall inte utesluta att ett förbud mot tobaksreklam kan påverka den totala tobakskonsumtionen, men jag tycker att man skall vara ärlig nog att erkänna att det inte finns några studier som styrker detta på ett övertygande sätt. Sanningen är att vi har oerhört dåliga kunskaper om vilken inverkan ett reklamförbud över huvud taget har. Men på den bräckliga grunden vill ett stort antal ledamöter av denna kammare införa inskränkningar i yttrande och tryckfriheten. Det tycker jag, fru talman, är anmärkningsvärt. Om möjligt än mer anmärkningsvärt är utskottsmajoritetens förslag att lagstifta om förbud mot rökning på alla arbetsplatser och i alla lokaler dit allmänheten har tillträde. Nydemokrater och socialdemokrater i utskottet vill därmed, såvitt jag förstår, förbjuda all rökning på bl.a. kaféer, restauranger, diskotek, barer och pubar. Jag menar att det är ett fullständigt groteskt ställningstagande, som helt saknar förankring i det svenska folkdjupet. I sak är det ett utomordentligt långtgående förbud som en utskottsmajoritet förordar. Det är också ett förbud som ingriper i den enskildes näringsfrihet. Om jag öppnar en restaurang, måste det rimligen vara upp till mig att avgöra vilken service som jag vill erbjuda allmänheten och vilka villkor som jag vill erbjuda mina kunder. Det kan inte vara lagstiftarens sak att tvinga mig som näringsidkare att anpassa mina tjänster efter vad Leif Bergdahl och Stefan Kihlberg till äventyrs vill ha. Det är förvisso ingen mänsklig rättighet för Leif Bergdahl och Stefan Kihlberg att besöka just min restaurang, om jag nu vill tillåta rökning där. Nydemokraternas dubbelspel tycker jag har tagit sig alldeles osedvanligt uppseendeväckande former i det här ärendet. I fråga efter fråga har vi upplevt att man säger en sak och gör en annan. I valrörelsen for Ny demokrati land och rike runt, staplade ölbackar, kritiserade klåfingriga politiker, argumenterade mot förbud och förmynderi. Sedan medverkar man genom en motion med Ian Wachtmeister som första namn till det mest långtgående utslaget av politiskt förmynderi som vi har upplevt på många år i Sveriges riksdag. Samtidigt låter man några andra nydemokrater skriva en motartikel i Dagens Nyheter. Så håller man sig vän med alla, fru talman, oavsett åsikter. Man kan fråga sig litet en passant, när Ny demokrati nu skall föra Sverige ur krisen genom att göra det billigare att bo på hotell och locka hit turister, hur man tror att man kan locka hit några utländska turister till ett land där det i praktiken inte skall vara tillåtet att röka annat än utomhus. Det kanske beror på att det inte är något problem på Sommarland -- där är man ju utomhus. Enligt min uppfattning hade regeringen presenterat ett balanserat förslag till tobakslag. Det förslaget har misshandlats vid utskottets behandling av propositionen. Jag ber för egen del att få yrka bifall till de borgerliga reservationerna 1 och 2 och den reservation 4 som avgivits av de moderata ledamöterna i utskottet.

Fru talman! Vi är alla överens om att information och kunskapsförmedling är basen för det tobaksförebyggande arbetet. Men vi behöver mera för att föra en framgångsrik tobakspolitik. Reklamförbud är en sådan insats. Det är beklagligt att Mikael Odenberg inte har tagit del av de vetenskapliga data som presenterades vid socialutskottets utfrågning i detta ämne. Roland Larsson har också beskrivit fördelarna väldigt väl. Om tobaken hade marknadsförts i dag hade den inte blivit tillåten, på grund av de beroendeframkallande egenskaperna. Men nu är det så att den finns, och många är beroende av den. Därför vore det cyniskt att yrka på ett förbud mot försäljning. Däremot måste vi med alla tänkbara medel förebygga debut. Är verkligen den tobakspolitik framgångsrik, Mikael Odnberg, som skördar 10 000 liv om året i detta land och dessutom förorsakar en ökning av lungcancer bland kvinnor? Är det en framgångsrik politik? Fordras det inte litet mer för att åstadkomma en förändring till det bättre?
Fru talman! Det går alltid att göra mer mot tobaksbruket. Det går framför allt att göra mer när det gäller att föra ut de kunskaper om tobakens skadeverkningar som vi har. Däremot är jag övertygad om att en politik mot tobakens skadeverkningar som bygger på information, upplysning och höga skatter på tobaksprodukter är betydligt mer ägnad att nå framgång mot rökningens utbredning i samhället än den mer förbudsinriktade politik som Barbro Westerholm har gjort sig till tolk för. Jag har också kritiserat att man är beredd att ta ett sådant principiellt allvarligt steg som att införa inskränkningar i yttrande och tryckfriheten -- inte därför att sådana inskräkningar inte ibland är motiverade, utan därför att de i det här fallet grundas på så ytterligt vaga omständigheter. Vi har inte en tillförlitlig kunskap som säger att ett reklamförbud leder till en minskad total konsumtion. Har man inte den kunskapen borde man hålla sig för god för att införa den typen av restriktioner i lagstiftningen.
Fru talman! Det är just den kunskapen vi har. Den meddelades oss också på ett mycket klargörande sätt vid utskottets utfrågning. När det gäller reklamförbudet får allmänheten i dagsläget dubbla budskap. Dels sprider vi information om tobakens skadeverkningar, dels tillåter vi samtidigt information om tobak som är försäljningsdrivande. Det här är två motsägelsefulla budskap, och det är därför som det är så viktigt att kunskapen om skadeverkningarna och vikten av att inte börja röka utvecklas och sprids. Men då skall man inte arbeta med motinformation i form av reklam.
Fru talman! När man lyssnar på Barbro Westerholm kan man nästan förledas att tro att vi här diskuterar valet mellan en totalt fri marknadsföring av tobaksprodukter å ena sidan och ett totalt reklamförbud å andra sidan. Det gör vi inte. Vi har redan i dag mycket långtgående restriktioner för marknadsföringen av tobaksprodukter, som mycket minskar inslaget av dubbla budskap. Jag skulle vilja hävda att det främsta dubbla budskapet ligger i den omständigheten att mellan en fjärdedel och en tredjedel av den vuxna befolkningen är brukare av tobak. Man kan inte undvika att haverera intellektuellt om man å ena sidan säger att vi skall tillåta och sälja den här produkten, men å andra sidan vill förbjuda dem som tillverkar produkten att tala om vad de har att erbjuda kunderna. Jag skulle ha mycket större respekt för Barbro Westerholms ståndpunkt om hon ville förbjuda tobaksprodukter, men det vill hon inte.

Fru talman! Det hade varit mycket övermaga om jag hade gjort det, men det har jag inte. Jag har reagerat mot det sätt på vilket en del av de debattörer som har varit mycket aktiva i argumentationen för förbud har valt att argumentera. Det är ingen kritik som jag har riktat mot Elisabeth Fleetwood, som jag tycker har argumenterat på ett fullständigt korrekt och ärligt sätt, utifrån sina åsikter. Tyvärr har jag upplevt att en del andra debattörer på hennes sida inte har haft det förhållningssättet. När jag har riktat kritik mot dem som försöker ifrågasätta motståndarens ärliga uppsåt och ambitioner, är det självklart att det första jag sedan gör inte är att ifrågasätta uppsåtet och ambitionerna hos Elisabeth Fleetwood och alla andra som har samma uppfattning som hon. Elisabeth Fleetwood behöver inte ta åt sig på den punkten. Jag har riktat kritik i sak på en punkt, och det är att jag tycker att man i hennes och Jerzy Einhorns motion har behandlat en del sakuppgifter aningen vårdslöst. Det är en kritik som jag naturligtvis står för.

Fru talman! Jag har respekt för samtliga synpunkter som har framförts i debatten i dag. Jag har också respekt för det som Mikael Odenberg har sagt, även om han använde mycket starka ord och sade att jag var vårdslös i min vetenskapliga bedömning av det material som finns. Han tycker det, och då har han rätt att säga det här. Jag skall i morgon till Mikael Odenberg överlämna den sammanställning som Elisabeth Fleetwood nämnde och som gjordes av Folkhälsogruppens arbetsgrupp för tobaksfrågor. Det tog två år att göra den. Jag kan informera om att den har översatts till engelska. Den har införlivats med EG:s litteratur i dessa frågor utan någon kritik. Den isländska undersökningen är där en av flera undersökningar. Jag är mycket medveten om att Tobaksbolaget i Sverige hårt kritiserar den isländska utredningen. Jag vill hävda att allt som har framkommit efteråt, inte minst publikationen från det brittiska hälsovårdsministeriet, styrker uppfattningen att förbudet mot tobaksreklam är direkt korrelerat till minskningen av tobakskonsumtionen i det berörda landet. Detta väcker ännu mera respekt, eftersom slutsatsen är att man inte vill införa ett reklamförbud. Fru talman! Låt mig säga en annan sak. Mitt andra riksdagsår närmar sig sitt slut. Jag är mycket glad att jag har fått uppleva den här dagen i riksdagen, men inte bara därför att jag personligen tycker att den fråga som vi diskuterar är så viktig och att den lag som vi beslutar om kanske i framtiden skall framstå som det viktigaste beslut som den sittande riksdagen har fattat. Jag är medveten om att riksdagen inte skulle fungera om vi skulle diskutera alla frågor tvärs över parti och blockgränser. Jag är glad över att jag har, tillsammans med mina kolleger i riksdagen, fått uppleva när en sådan öppen debatt har ansetts vara lämplig -- inte minst för att personliga och etiska skäl har respekterats. Det har varit mycket uppfriskande att höra denna debatt. Jag hoppas att någon gång i en inte alltför avlägsen framtid någon annan fråga kan bedömas vara lämplig att diskutera i en fri debatt över parti och blockgränserna.
Fru talman! Jag kan gärna vidgå att mitt ordval generellt sett brukar vara oförsiktigare än det ordval som brukar prägla Jerzy Einhorns anföranden i kammaren. Det får väl delvis hänföras till skilda personligheter och kanske till skillnader i ålder och erfarenhet. Jag har naturligtvis inte beskyllt Jerzy Einhorn för någon vårdslöshet i hans vetenskapliga gärning. Det vore mig helt främmande att göra. Jag pekar på att det referat som görs av en undersökning som nämns i Jerzy Einhorns och Elisabeth Fleetwoods motion är helt annorlunda än det referat som 1987 års Tobaksutredning har i sitt betänkande av, såvitt jag förstår, exakt samma utredning. Det är klart att detta gjorde mig aningen betänksam när jag läste motionen. Jag ville påtala denna diskrepans oavsett vilka orsaker den kan ha.
Fru talman! Jag tackar Mikael Odenberg för vad han har sagt. Jag uppskattar vad han har sagt och hans inställning till mig personligen. Jag har stor respekt för hans djupa motivation i många frågor och till hans person.
Fru talman! Jag är glad för den utmärkta lektion vi har fått av Mikael Odenberg i hur man bör debattera i kammaren. Samtidigt vill jag påpeka att jag på intet sätt nedvärderar andra människors ståndpunkter. Däremot förbehåller jag mig rätten att tala om när jag tycker att de har fel. Jag tycker att det är allvarligt att det är de principiella hänsynen som tycks vara viktigast i den här frågan. Ingen av oss kan ha principer som vi inte någon gång måste rucka på inför verkligheten. Det har tidigare i debatten sagts att tryckfriheten kan komma i fara vid ett förbud mot tobaksreklam. Då efterlyser Mikael Odenberg att tobaksbruket skall förbjudas för att på så sätt vara konsekvent. Men enligt vad Mikael Odenberg själv har sagt finns det redan inskränkningar. Vi fortsätter nu med att vidga omfattningen av dessa inskränkningar. Vi har gått längre i fråga om alkohol än i fråga om tobaksreklamen. Det är också något som har med frågan om tryckfriheten att göra. Men ibland måste andra principer få vara överordnade, och här är det fråga om omsorgen om människor. Man kan inte låta principerna gå före omsorgen om människor. Det här gäller våra barn. Barn i 10--15 års ålder utsätts för reklam, och de har inte lika lätt för att sila informationen som vi vuxna tror att vi kan göra. Därför är det befogat att rucka på tryckfrihetsprincipen, eftersom det här finns något som är viktigare.

Fru talman! Inte heller jag anser att man skall driva principiella invändningar hur långt som helst. Jag har anfört principiella invändningar på en punkt. Det gäller inskränkningar i grundläggande fri och rättigheter. I det här fallet gäller det yttrande och tryckfriheten. Där tycker jag att man skall ha ett principiellt förhållningssätt. Jg vill t.o.m. hävda att det är mycket viktigt att man har ett principiellt förhållningssätt. Jag har också anfört en lång rad lämplighetsskäl, bl.a. frågan om varför ett reklamförbud inte är särskilt lyckat. Jag har pekat på en del internationella erfarenheter som visserligen inte bevisar något men som kan ge upphov till en del misstankar om att ett sådant förbud inte är särskilt verkningsfullt. Ett sådant förbud kan få skadeverkningar på andra områden, t.ex. genom en ökad mängd smygreklam och dold reklam. Jag vill inte biträda en åldersgräns. Det är inte av principiella skäl, utan det är av lämplighetsskäl. Jag tror inte att det är ett verkningsfullt sätt att angripa rökproblemen i samhället. Jag anförde lämplighetsskäl mot att införa totalt rökförbud i alla lokaler dit allmänheten har tillträde. Jag tror att ett sådant förbud kommer att devalvera riksdagens anseende hos breda befolkningsgrupper i vårt samhälle. De kommer inte att ta oss på allvar. Det minskar våra möjligheter att aktivt bekämpa tobaksbruket i det svenska samhället. Det här är farhågor som jag har. Jag har full respekt för att Ingrid Näslund inte delar dem. Jag vet att hon har en annan uppfattning. Det må vara oss tillåtet att ha olika uppfattningar i dessa frågor. Men mina invändningar grundar sig inte på att jag har mindre starka ambitioner att försöka minska tobakskonsumtionen i det svenska samhället än vad Ingrid Näslund har. Det handlar om val av metod. Jag tror att information, upplysning och en aktiv skattepolitik är det bästa verksamma medlet för att minska tobakskonsumtionen i Sverige.
Fru talman! Mikael Odenberg talade tidigare om att det verkar som om vi nu vill avstå från att använda oss av vägar som hittills har visat sig vara lyckosamma, t.ex. information. Det är inte på något sätt fråga om detta. Jag har talat länge och grundligt om hur viktigt jag tycker att det är med information. Men vi har använt oss av den metoden under många år. När det gäller ungdomarna ser vi för tillfället, jag hoppas att det är för tillfället, faktiskt en ökning av tobaksbruket. Bruket pendlar ibland upp och ner. Men vi har inte heller fått någon markant nedgång bland ungdomarna. Det är konstant 600 ungdomar som börjar röka varje vecka. Därför anser vi att vi måste ta till andra metoder. Det verkar som om Mikael Odenberg inte tror på de undersökningar som har gjorts i andra länder i fråga om tobaksreklam. Då är det bättre att vi själva gör dessa undersökningar och övervakar att de blir grundliga och verkligt vetenskapligt trovärdiga. Det är ett bra sätt att pröva om reklamförbudet fungerar. Jag tycker inte att vi har något att förlora på det. Det här gäller våra barns framtid, och det får gå före allt annat.
Fru talman! Det är just omsorgen om barnen som vägleder även mig. Men det här får mig att komma fram till en annan slutsats än den Ingrid Näslund kommer fram till. Min uppfattning är att om inskränkningar görs i tryckfrihetslagstiftningen genom att införa totalt reklamförbud, bör man ha litet grand på fötterna innan det görs. Jag har refererat till två stora undersökningar från hälsovårdsmyndigheter som indikerar att kunskapen om tobaksreklamens inverkningar på totalkonsumtionen är mycket bräcklig. Den kunskapen och övertygelsen bör finnas innan ett beslut fattas om en sådan lagstiftning. Fru talman! Jag menar att vi nått resultat i Sverige men den politik som vi hittills har drivit, dvs. med hjälp av information. Vi har nått bättre resultat än vad man har gjort i snart sagt alla andra länder. Vi har under den här mandatperioden dessutom genomfört mycket kraftiga höjningar av tobaksskatten. Jag vågar påstå att det är en av de mest verksamma åtgärder som man över huvud taget kan vidta. Den tar sikte just på den grupp som Ingrid Näslund vid ett flertal tillfällen speciellt har nämnt, nämligen ungdomarna. Det finns ingen grupp i samhället som är så priskänslig när det gäller tobaksvaror som just ungdomarna. Låt oss använda det instrumentet! Låt oss satsa mer på information och upplysning! Låt oss sprida hälso och sjukvårdens kunskaper om tobakens skadeverkningar till befolkningen utanför sjukhusen! Låt oss bygga vidare på den linjen i stället för att riskera att det skapas ett ännu större avstånd mellan folk i allmänhet och beslutsfattarna i denna kammare!
Fru talman! Jag kan förstå att de som har marknadsekonomi mera som ett slags religiös övertygelse än som en politisk uppfattning får knottror på ryggen när de hör talas om begreppet reklamförbud. Jag är själv anhängare av marknadsekonomi, men det är bara en politisk övertygelse. Nu är det så, Mikael Odenberg, att det inte råder någon marknadsekonomi på det här området. Jag vill tvärtom påstå att tobaksbranschen är den mest samhällssubventionerade verksamhet som finns. Den kostar nämligen skattebetalarna miljardbelopp årligen i form av kostnader för sjukvård, rehabilitering och liknande -- för att inte tala om allt mänskligt lidande som följer av detta. Detta är inte någon marknadsekonomisk bransch. Möjligen skulle den kunna bli det om man på det här området införde miljöavgifter liknande dem som finns på andra miljöförstörande områden. Det skulle stämma bra med Mikael Odenbergs uppfattning om en aktiv skattepolitik. Låt oss då i varje fall gå den vägen så småningom att vi tillser att den här branschen får stå för sina verkliga kostnader! Då skulle den här branschen inte alls ha någon möjlighet att över huvud taget överleva. Ett förbud av tobak skulle vara en mild åtgärd jämfört med en sådan faktisk marknadsekonomisk åtgärd.
Fru talman! Den här marknadsekonomiska svängen förstod jag ärligt talat inte. Jag har inte pratat om någon marknadsekonomi i det här sammanhanget på annat sätt än att jag har givit uttryck för uppfattningen att en straffbeskattning av tobaksprodukter -- som gör att priset hålls högt -- är ett ganska verksamt medel för att dämpa konsumtionen. Detta gör jag kanske inte i första hand därför att det är ett marknadsekonomiskt förhållningssätt, utan därför att detta är en metod som dokumenterat ger resultat, till skillnad från många av de andra metoder som har diskuterats i den här kammaren i kväll. Jag efterlyser fler åtgärder som bygger på dokumenterade resultat, snarare än på personligt tyckande från ledamöternas sida. Jag skall också komma in litet på resonemanget om skattebetalarnas kostnader -- även om tiden egentligen inte räcker till i en replik. Man skall vara försiktig när man talar om detta. Vi vet att det finns ett mycket stort antal tobaksrelaterade sjukdomar, men jag vill ändå uppmärksamma den högt ärade ledamoten på att mortaliteten, även om hela svenska folket skulle sluta röka i morgon, även fortsättningsvis kommer att ligga på 100 %. Vi kommer fortfarande att bli sjuka, inte i tobaksrelaterade sjukdomar men i andra sjukdomar. Det är alltså väldigt svårt att över huvud taget göra den typ av kostnadsvärderingar som föregående talare gav uttryck för. Sanningen är att vi inte ens när det gäller detta egentligen vet någonting om vilka kostnader tobaksbruket till äventyrs medför.
Fru talman! Under den debatt som har förts här i dag har det nog ganska tydligt framkommit att det inte råder något som helst tvivel om tobakens skadeverkningar och att tobaken förorsakar stora lidanden för människor på olika sätt. Man kan bli sjuk, och man kan kanske därför inte heller fortsätta att arbeta utan måste lämna ett aktivt samhällsliv. Man kan överhuvud taget inte ifrågasätta detta. Det här är en bransch som kostar en massa pengar. Det råder det inget tvivel om. Det är en bransch som också har miljöpåverkan. Det råder det heller inget tvivel om. Det är rimligt att man, om man är marknadsekonom, för diskussionen fullt ut och säger att branschen skall stå för sina kostnader. En sådan diskussion är jag beredd att föra vid en kommande förhandling.
Fru talman! Om jag hade byggt hela min argumentation på någon sorts marknadsekonomisk fundamentalism skulle jag kunna förstå Roland Larssons invändningar. Men detta har ju inte varit utgångspunkten för mitt resonemang. Utgångspunkten har varit att man inte i onödan skall göra inskränkningar i grundläggande fri och rättigheter i lagstiftningen och att man skall försöka välja metoder som är verksamma för att minska tobakskonsumtionen i samhället. Detta har skilt oss åt. Ibland skulle man kanske tänka litet vidare när man diskuterar de hälsopolitiska målsättningarna. En bra hälsopolitik kanske inte alltid entydigt handlar om att lägga år till livet utan också om att lägga liv till åren. Det kanske inte i första hand handlar om att undanröja vissa specifika dödsorsaker och att öka medellivslängden med ett visst antal år. I vidare bemärkelse handlar en bra hälsopolitik om att människor i samhället skall få en ökad livskvalitet. Det finns en del människor som beter sig på ett olämpligt sätt, från rent medicinska utgångspunkter. De tar en konjak till kaffet, röker en cigarr, äter fet bearnaisesås m.m. Det är möjligt att de från medicinska utgångspunkter beter sig på ett mindre lämpligt sätt -- ett sätt som Roland Larsson har invändningar mot. Men i det enskilda fallet kan det faktiskt innebära livskvalitet. Det är inte säkert att Roland Larsson är rätt person att sätta sig till doms över det här.

Fru talman!

Det är, som många har påpekat, en urvattnad proposition som vi nu behandlar, om man jämför med underlaget till propositionen, dvs. Tobaksutredningens betänkande, där man förespråkar åldersgräns och förbud mot tobaksreklam. Vad är det då som gör att regeringen lägger fram en sådan här urvattnad proposition? Det kan ju, fru talman, inte bero på okunskap, eftersom både Tobaksutredningen och den samlade läkarkåren har redovisat den verkliga bilden av tobaksbruket och dess konsekvenser i dag. Är det möjligen den enskildes rättigheter och risken att man ses som förbudsivrare som har drivit regeringen? Ja, det kanske är det. Debatten handlar nämligen ofta om individens frihet att själv kunna välja. Rökare ställs mot icke-rökare. Men det är en rökridå, om man kan tillåta sig ett sådant uttryck, för att dölja den verkliga anledningen till regeringens menlösa proposition. Det är utan tvivel de tunga ekonomiska intressena i tobaksindustrin som har påverkat den här propositionen. Diskussionen i dag borde egentligen mer handla om tobaksindustrins rätt att fortsätta sälja tobaksprodukter till barn och ungdomar. Är vi verkligen beredda att satsa våra ungdomars hälsa för att tobaksindustrin skall gå med vinst? Att förbjuda försäljning av beroendeframkallande produkter till omyndiga borde inte av någon upplevas som stötande. Självfallet borde en medveten tobakspolitik värna barn och ungdomar, dels för att förhindra en tidig debut, vilket förvärrar de medicinska riskerna, dels på grund av att rökdebuten sällan inträffar efter 20-årsåldern, vilket många har påpekat i dag. Fru Talman! Vi borde i dag lyssna på Sveriges läkarkårs vädjan om att vi skall välja våra barns och ungdomars hälsa och inte, som regeringen gör, falla till föga för tobaksbolagens lobbying. Mikael Odenberg sade att vi är på väg att överge en framgångsrik politik mot tobaksbruket. Nej, vi vill förbättra och förstärka politiken på detta område. Därför, fru talman, stöder jag kraven på reklamförbud och på en åldersgräns. I första hand röstar jag för 18-årsgränsen. I andra hand följer jag

Fru talman! Denna sena timme har jag bara en enda enkel fråga att ställa till dem som företräder linjen för en åldersgräns vid tobaksinköp: Hur ser den cigarettautomat ut som tar reda på om den som vill utnyttja automaten är över 16 år? Om ni inte kan svara seriöst på frågan, visar ni på dubbelmoral och hyckleri. Så är det nämligen, om man försöker stifta lagar som det inte går att efterleva. Jag förväntar mig svar från alla som har företrätt nämnda linje. Fru talman! Detta är ett inlägg från en icke-rökare, men en företrädare för människornas frihet!
Fru talman! Det är nog inte längre populärt att debatten går vidare. Det finns ett tryck här i lokalen från dem som vill gå över till andra ämnen. Jag tror inte att Wiggo Komstedt har läst tobaksutredningen. Av den framgår det mycket tydligt att en förutsättning för föreslagna åldersförbud är att sådana här automater förbjuds -- alltså ytterligare ett förbud, om det nu kan glädja Wiggo Komstedt.
Fru talman! Det var precis vad som var att vänta av företrädarna för nämnda linje. Det riktigt lyste i Berndt Ekholms ögon när han talade om att även automaterna skall försvinna.

Fru talman! Denna sena timme blir det telegramtext. Det gäller ett välkommet betänkande i en viktig fråga rörande ett missbruk som breder ut sig dels inom idrotten, dels som rent skönhetsmedel för att bygga upp kroppen. Inom idrotten har man tagit itu med problemet. Det är viktigt att man också kommer åt problemet bland kroppsbyggarna, bland dem som vill gå en genväg beträffande de muskulösa förändringar som önskas. Därför är det bra att en parlamentarisk utredning kommer till stånd. Den kommer också att omfatta vad som är en viktig inkörsport, nämligen bruket av medel som i och för sig är ofarliga men som styr in unga människor i sådana tankebanor att de tror att de måste använda kemiska ämnen, främmande medel, för att bli vackra, starka och snabba. Det är ett enigt utskott som står bakom betänkandet, vars hemställan jag yrkar bifall till.

Fru talman! Efter debatten tidigare i kväll kan detta tyckas vara en futilitet. Men risken finns att också detta utvecklas till någonting i större skala. Därför tycker jag att det är viktigt att ta tag i problemen med dopning. Dopning är inte längre ett problem enbart bland elitidrottare. Även andra kategorier, framför allt ungdomar, använder anabola steroider. Dopning har blivit allt vanligare i en allt vidare krets. Antalet tullbeslag har ökat markant. Den svenska tullen uppskattar att beslagtagen mängd uppgår till bara Priset på s.k. ryssfemmor -- den vanligaste typen av anabola steroider -- är i dag inte mer än 3--5 kr. Det visar att spridningen av anabola steroider kan vara mycket stor. Enligt Riksidrottsförbundet finns det uppskattningsvis 50 000 människor i Sverige som använder anabola steroider. Hur utbrett bruket är har man inte kartlagt. Därför ser jag med tillfredsställelse fram emot den översyn som socialutskottet efterfrågar. En samlad översyn är nämligen nödvändig. Utredningen föreslås titta närmare på omfattningen och karaktären när det gäller dopningen och analysera följderna av missbruket på både kort och lång sikt. Vidare föreslås utredningen studera behovet av insatser. Det gäller t.ex. kriminalisering av icke-medicinskt bruk. En kriminalisering kan komma att hjälpa Polisen i arbetet med åtgärder mot dopning. Avsaknaden av en lagstiftning mot bruket av anabola steroider gör att Polisen i dag står maktlös vid upptäckten av att en person använder dessa preparat. Först när man hittar en avsevärd mängd av medlet och kan knyta det till någon person kan Polisen verka på rättslig väg. Missbruket av dopningspreparat är ett problem. Ibland leder detta missbruk till våldsyttringar och många andra problem i det sammanhanget. I grund och botten visar missbruket även på en människosyn som innebär att människors utseende och fysiska prestation är viktigare än personlighet och självuppfattning. Jag ser alltså fram emot föreslagna utredning och hoppas att den föreslår sådana åtgärder att vi kan mota Olle i grind innan problemet blivit stort och oöverblickbart. Tack!
Fru talman! Riksdagen skall nu, kl. 22.05, börja diskutera frågan om ett individuellt pensionssparande i bank. Förslaget innebär att det skattegynnade pensionssparandet utvidgas till att omfatta nya former och att avkastningsskatten på pensionskapital sänks. Det är minst sagt anmärkningsvärt att regeringspartierna, med stöd av Ny demokrati -- dvs. med knappast möjliga riksdagsmajoritet -- väljer att driva igenom det här förslaget. För det första är det fullständigt galet att i det ekonomiska läge som nu råder ytterligare stimulera hushållens sparande. Hushållen sparar redan nu egentligen alldeles för mycket. Den privata konsumtionen minskar, och arbetslösheten växer. Landet lider av en efterfrågekris, enligt en samfälld kör av ekonomer. För det andra leder förslaget till ytterligare stora och allvarliga försämringar av statsfinanserna. Som vanligt när det gäller regeringens förslag på skatteområdet bryr man sig inte ens om att försöka beräkna omfattningen av det skattebortfall som förslagen leder till. Ännu mindre visar man hur bortfallet skall finansieras. Risken måste anses vara stor att många människor som redan har stora summor sparade helt enkelt flyttar sitt sparande till det nya individuella pensionssparandet för att på så sätt komma i åtnjutande av det skatteavdrag om 1 basbelopp, som ju pensionssparandet berättigar till. Som bekant är 1 basbelopp i dag drygt 34 000 kr. Olika beräkningar kan göras när det gäller storleken på skattebortfallet under de närmaste åren. Till detta skall sägas att det naturligtvis är så, att vid en uppskjuten beskattning får man skatta för pengarna när man tar ut dem. Om var tionde svensk väljer att utnyttja detta väldigt förmånliga erbjudande, blir de omedelbara effekterna att statsinkomsterna nästa år kommer att minska med över 8 miljarder kronor. Och detta när vi är mitt uppe i århundradets budgetkris! Enligt vår bestämda uppfattning är det fördelningspolitiskt tveksamt att införa en ny dyr sparform som sannolikt och främst kommer att utnyttjas av redan välbeställda grupper. För det tredje är det fel att när hela det offentliga pensionssystemet just nu ses över av en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp komma med förslag till dellösningar av det här slaget. Människors rätt till en ekonomiskt tryggad ålderdom är en så allvarlig och viktig fråga att den bör bedömas samlad, i ett sammanhang. Det är också en fråga som det är minst sagt olämpligt att fatta beslut om med minsta möjliga majoritet. Utskottsmajoriteten har valt att inte lyssna på oss socialdemokrater Det är vi socialdemokrater i skatteutskottet vana vid, så det är inte mer med det.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

Fru talman! I skatteutskottets betänkande SkU31 behandlas bl.a. förslag till individuellt pensionssparande. Ny demokrati ställer sig bakom hemställan i detta betänkande, samtidigt som vi i en reservation gör en kraftig markering, riktad till regeringskansliet, att det måste råda en fullständig konkurrensneutralitet mellan den nya sparformen och det befintliga pensionssparandet. Vi i Ny demokrati vill även på sikt ta bort avkastningsskatten, i likhet med vad de flesta länderna i Europa har gjort. I dessa länder anser man att det är bra att stimulera ett privat pensionssparande. Vidare har vi avgett en reservation, som handlar om andra förmånstagare än make och barn i pensionsförsäkring. Vi anser att det är självklart att en försäkringstagare skall kunna sätta in någon annan förmånstagare, om försäkringstagaren inte har barn och make. Om jag hade en bra pensionsförsäkring och skulle gå och dö, tillfaller denna pension försäkringskollektivet, vilket är vansinnigt. Sedan har vi en annan reservation, som handlar om avdrag för premier för makes pensionsförsäkring. Även detta är en självklarhet. Tidigare fick en make avdragsrätt också för makans premier, vilket gjorde att båda makarna kunde ha en bra pensionsförsäkring. Makarna var då likställda vid skilsmässa, pensionering och arvsfall. Dagens regler innebär att kvinnan i många fall nöjer sig med att vara förmånstagare till mannens försäkring, vilket ger en sämre trygghet för kvinnan. Det är ofta som kvinnor befinner sig i denna situation. En förändring av reglerna kan därför också anses som en åtgärd för att stärka kvinnans ställning. Fru talman! Härmed vill jag yrka bifall till reservationerna 2 och 4. Vi ställer oss självfallet bakom reservation 3, även om vi inte yrkar bifall till den.
Fru talman! De stora debattämnena under denna långa dag har varit husläkarsystemet och ny tobakslag. Detta är frågor som berör varje individ. Även dagens sista fråga, som inte väcker någon större uppmärksamhet, är en stor fråga som berör många individer. Den berör också landets ekonomi. Det är en viktig fråga på sikt. Regeringen och skatteutskottet föreslår nu att man skall införa ännu en skattesubvention. Man vill gå vidare på den enda vägen och med skattepolitik för tillväxt, något som den här regeringen har arbetat med sedan den tillträdde. Men, fru talman, för mig framstår detta bara som skattepolitik för missväxt, eftersom det bara är det som man har åstadkommit. Grundtanken med det här förslaget är att det skall införas en ny sparform som skall finansieras och gynnas med skattereduktioner. I Vänsterpartiets meningsyttring har vi skrivit: Ur konjunktur och stabiliseringspolitiska utgångspunkter måste regeringsförslagen om ytterligare skattestimulanser för att öka hushållssparandet bedömas som illa avvägda. Då har vi inte tagit till överord. Varför skall man nu öka hushållssparandet? 1990 14 miljarder. 1993 är hushållssparandet positivt, plus 85 miljarder. Det är en förbättring med ungefär 100 miljarder. Det är ju en ganska påtaglig förstärkning. Det torde inte behövas några ytterligare skattelindringar för att bibehålla eller höja denna nivå. Sparformer som finansieras med skattesubventioner betyder ett skattebortfall. 1990 har staten ett finansiellt negativt sparande på minus 237 miljarder. I det läget borde man besinna sig, när man skall besluta om nya förmåner. Sparkvoten har för hushållens del stigit från minus 0,6 1990 till plus 7,8 1993. Det är en oerhört kraftig ökning. Det fanns tider när det svenska folkhushållet levde över sina tillgångar. I dag lever folkhushållet under sina tillgångar. Sparandet är för högt. Regeringen vill då öka detta sparande. Varför? Är det för att trygga investeringarna? I så fall glömmer regeringen att ekonomin numera är internationaliserad. Det nationella sparandet, Knut Wachtmeister, har mycket litet att göra med de nationella investeringarna i en internationell ekonomi. Det är ju pinsamt att det är jag som skall inse detta och inte moderaterna, som är de klassiska företrädarna för marknadsekonomin. Jag har lärt mig min läxa. Det är tydligen så, att moderaterna behöver ha bakläxa. De behöver att ytterligare läsa på sina egna utgångspunkter för marknadsekonomin. Om sparandet ökar i hushållen, hur kommer det då att ske? Jo, man kan öka sitt hushållssparande ännu mer. Därmed minskar den effektiva efterfrågan i ekonomin. Om efterfrågan i ekonomin minskar ännu mer, blir det ökade arbetslöshetsproblem. Det är olämpligt att genomföra det här förslaget, såväl av budgetskäl som av konjunkturskäl. Man kan ju också flytta sparande från en form till en annan. Det är också en möjlighet. I det här fallet flyttar man sparandet från en form som är beskattad med 30 % till en annan sparform som kommer att beskattas schablonmässigt med 9 %. Det gör ett kraftigt arbritage. Därmed försvagas också statsfinanserna. Förutom att detta förslag är olämpligt att genomföra av både konjunktur och budgetskäl, är det dessutom olämpligt av konkurrensskäl. Bankerna har redan stora statssubsidier, tack vare att bankdirektörerna har misskött sig. I radio har jag hört att man t.o.m. sjunger en schlager med texten: Ja, ja, ja, du kan lita på mig. Jag vet vad jag gör. Jag är ingen bankdirektör. Skall dessa banker som nu får statsstöd dessutom som extra stöd få ett skattefinansierat pensionssparande? Det är alltså av konkurrensskäl inte rimligt att införa den nya sparformen, jämfört med de etablerade sparformer som finns. Yvonne Sandberg-Fries har nämnt en rad olika remissinstanser som har varit kritiska. Några av remissinstanserna som är kritiska borde ju ha gemensamma utgångspunkter med Moderata samlingspartiet. Dessa remissinstanser säger att de inte vill ha specialsydda riktade stöd för att gynna sparandet, utan att de vill ha generella åtgärder. Det är så underligt i det här fallet. Från klassiska moderata och allmänborgliga utgångspunkter borde man komma fram till andra slutsatser än vad regering och utskottsmajoritet har gjort. Att det är på det viset kan man se av att det finns borgerliga motionärer som inte stöder propositionen. Sedan finns det lojaliteter inom partier som gör att man ibland naturligtvis uttrycker sig litet försiktigt. Bengt Harding Olson från Folkpartiet liberalerna och Christina Linderholm från Centerpartiet har en argumentering i sina motioner som är densamma som min. Sedan är deras yrkanden i och för sig att man skall skjuta på förslaget ytterligare ett år. Men deras argumentation talar ju snarare för att man borde avvisa denna proposition och detta utskottsbetänkande. Så gör man dock inte, och varför inte? Jo, för att man har en ideologisk övertygelse som man håller fast vid. Denna ideologiska övertygelse kostar samhället pengar: minskade skatteintäkter och ökade budgetunderskott. Just nu stör den också möjligheterna för en ekonomisk återhämtning. Det är ju synd att man skall ha så fasta ideologiska skygglappar, Knut Wachtmeister, att man inte besinnar sig på denna punkt. Det finns faktiskt inte ett enda rimligt skäl för att genomföra detta förslag just nu -- även om det kan finnas skäl att överväga denna åtgärd på sikt -- i detta konjunkturläge, i denna statsfinansiella situation, samtidigt som det sitter en stor utredning som skall se över hela pensionssystemet. Och då tar man till denna dellösning som kan försvåra andra helhetslösningar! I denna fråga står man sakligt sett oerhört svag. Möjligen kan man röstmässigt klara hem det. Men om man fortsätter denna skattepolitik, blir det bara skattepolitik för missväxt. Fru talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Fru talman! Proposition 187 om individuellt pensionssparande, som vi nu behandlar, öppnar flera nya möjligheter till ökad valfrihet för den enskilda människan att sörja för sin ålderdom. De förmånliga skatteregler som gäller för vanliga pensionsförsäkringar skall det nya sparandet också få del av. Härigenom kommer konkurrensneutralitet att råda mellan dessa båda sparformer och följaktligen, vilket också är tillfredsställande, också mellan de institut som tillhandahåller de olika sparformerna. Det nya sparandet kommer att kunna ske i värdepappersfonder, i enskilda värdepapper och genom vanlig inlåning på konto. För att ytterligare stärka valfriheten och minska inlåsningseffekterna är avsikten att man utan skattekonsekvenser skall kunna flytta sitt sparande mellan de olika sparformerna samt också från ett institut till ett annat. En vanlig försäkring är en fordran som försäkringstagaren har på försäkringsbolaget, medan det i det individuella pensionssparandet är den enskilde själv som äger sina sparmedel. Därför kan den som sparar i form av aktier rösta för dessa på bolagsstämman, och det går också bra att spara i utländska aktier eller aktiefonder. Utbetalat belopp från sparandet beskattas som pension, och ålderspensionen får betalas ut först efter uppnådda 55 års ålder och skall med vissa inskränkningar utgå under minst fem år. För invalidpension gäller andra regler. Den skattemässiga avdragsrätten innebär att man det år som sparandet sker får dra av maximalt ett basbelopp, för närvarande 34 400 kr. Pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande blir därmed skattemässigt i stort sett likställda. Beskattningsfrågorna har varit ganska knepiga att lösa, dels därför att nuvarande skatteregler ingalunda är fullkomliga, dels därför att spararna i det nya systemet själva äger kapitalet. För att förenkla det hela föreslås nu en schabloniserad avkastningsskatt på i princip allt pensionskapital. Skattesatsen föreslås bli 9 % för pensionskapital och 20 % för övrigt kapital. Motsvarande skattesatser är i dag 10 % resp. 25 %. När det gäller skatterna i ett EG-perspektiv kan man konstatera att gränsdragningen mellan livförsäkringsbolag och sakförsäkringsbolag kan komma att behöva ändras. Skatteutskottet förutsätter att ett förslag kan läggas fram till hösten i god tid före ikraftträdandet den 1 För att garantera att endast seriösa institut kommer att syssla med den nya sparformen fordras Finansinspektionens tillstånd. De som kan ifrågakomma är banker och värdepappersföretag, svenska såväl som utländska. Det är mer än troligt att den nya sparformen blir en framgång, och detta av flera skäl -- den ökade valfriheten, förmånliga skatteregler samt också för att många förefaller att ifrågasätta ATP-systemets möjligheter att i framtiden trygga pensionen. Jag skall därefter kommentera reservationerna. Socialdemokraterna yrkar inte helt oväntat avslag på propositionen. Kollektivistiska lösningar brukar föredras från deras håll. De yrkar också på att skattesatsen på avkastningen skall vara 10 % resp. 25 % i stället för 9 % resp. 20 %. De bemöter bara i allmänna ordalag regeringens förslag till lägre skattesats. Socialdemokraterna positiva till att utvidga det privata pensionssparandet, och de inser också fördelarna med den föreslagna schabloniserade beskattningen. Här slutar dock den positiva kritiken, och skälen till att avstyrka propositionen har ju redovisats av Hushållssparandet anses ha blivit för stort. Men till det kan sägas, även till Lars Bäckström, att Sverige under de senaste 20 åren har haft ett internationellt sett mycket lågt sparande och dessutom ett praktiskt taget permanent underskott i bytesbalansen. Att sparandet under den senaste tiden legat högt, torde till stor del bero på människors medvetenhet om det nödvändiga i att sanera sina skulder. Det finns all anledning att slå vakt om ett gynnsamt sparandeklimat i vårt land. Inte minst utländska erfarenheter visar att sparandet ökar om generella sparstimulanser paras med individuella. Yvonne Sandberg-Fries oro över kostnaderna är högst överdriven. Och hennes kritik mot att beslutet kommer att fattas med minsta möjliga majoritet imponerar inte särskilt mycket. Har Socialdemokraterna aldrig gjort detta? De kontroversiella löntagarfonderna, en av vår tids största socialiseringar, antogs inte med någon imponerande majoritet. Yvonne Sandberg-Fries, och även Lars Bäckström, säger också att det är fel tidpunkt. Lars Bäckström åberopade dessutom ett antal borgerliga motionärer. Jag tror att de inte är särskilt tacksamma att få detta stöd från Lars Bäckström. I själva verket är de hovsamma i kritiken och vill bara skjuta upp ikraftträdandet något. Det finns ytterligare tre reservationer fogade till utskottets betänkande, samtliga av Peter Kling från I den första reservationen anser reservanten att konkurrensneutraliteten inte är tillräcklig utan att sparandet i pensionsförsäkringar missgynnas. Till detta kan jag säga att konkurrensneutraliteten nu har blivit långt större genom den föreslagna sparformen. I ytterligare två reservationer har Peter Kling varit vänlig nog att stödja två moderata motioner, dels när det gäller en utvidning av förmånstagarkretsen, dels när det gäller kravet på avdragsrätt för premien på makes pensionsförsäkring. Även om det ligger en hel del i motionsförslagen, har skatteutskottet avstyrkt dem med den huvudsakliga motiveringen att en översyn av skattereglerna för försäkringssparandet har startats i regeringskansliet. Beträffande den allmänna kritiken att det är fel tidpunkt att införa sparandet, vill jag än en gång understryka att vi har ett utomordentligt lågt sparande internationellt sett och ett mycket stort bytesbalansunderskott. Därför förvånar det mig att ni inte inser att sparandet här hemma är värdefullt och att man borde slå vakt om det. Fru talman! Med det sagda yrkar jag bifall till utskottets hemställan med anledning av propositionen och avslag på reservationerna.

Fru talman! Knut Wachtmeister sade att vi inte inser att bytesbalansen kan vara negativ. Ni moderater är ju för EG och EU, vilket betyder att man tar bort alla gränser. Hur är det med bytesbalansen i det perspektivet? Kan Knut Wachtmeister redogöra för t.ex. Stockholms bytesbalans, Skånes bytesbalans eller Götalands bytesbalans? Nej, det går inte. I det moderata perspektivet blir bytesbalansbegreppet ungefär lika relevant som Skånes bytesbalans. Det är fakta i detta sammanhang. För mig kanske perspektivet är något annorlunda. Men alla saker bör i vart fall ha ha ett slags inre logik. Jag tror att vi skall ha en ökad ekonomisk integration. Men vi skall fortfarande behålla en nationell bestämmanderätt. Men just bytesbalansbegreppet kommer att bli allt mindre relevant i det kommande decenniets ekonomi. Det är riktigt att man skulle återställa den alltför höga skuldsättningen som skedde i mitten av 80 talet. Det är gjort, Knut Wachtmeister. Det är t.o.m. så att man har kommit tillbaka till det läge som rådde kring 1981 när det gäller hushållens sparande. Denna återställning är redan gjord. Jag vill ställa en fråga till Knut Wachtmeister. Vad kommer denna ytterligare skattesubventionerade sparform att kosta? Jag har läst propositionen. Det finns inte ett ord om detta där. Avsnitt 6 i propositionen, där de ekonomiska konsekvenserna tas upp, innehåller inga siffror. Det är något egenartat för ett avsnitt som handlar om ekonomiska aspekter. Men Knut Wachtmeister har kanske fått underhandsmaterial, information som kan ge oss fakta i det målet. Beträffande skattesatsen 9 %, Knut Wachtmeister, kan jag göra en kort resumé. I skatteutredningen föreslogs 20 %. I propositionen föreslogs 15 %. Sedan sänkte Moderaterna den till 10 %. Och nu går man ned til 9 %. Det är de små stegens skattesänkning. Motivet för att gå till 9 % är mycket egenartat. Man trodde att 10 % skulle ge bortemot 5--6 miljarder. Men det gav bara 3 miljarder. Därför måste man sänka ännu mer när man övergår till en ny skatteform. Detta är ett synnerligen egenartat argument att sänka skattesatsen. Man hade kunnat dra precis motsatt slutsats, dvs. att eftersom man trodde att 10 % skulle ge 5--6 miljarder måste man höja procentsatsen. Men ni har anpassat skattesatserna till vad det nu råkar bli. Men det är ju förödande, eftersom det är detta som skapar det sätt att se på skattepolitiken som skapar budgetunderskotten, Knut Wachtmeister. Och det skapar, om vi ser på pensionsfrågan, dessa underskott, vilket är omöjligt för att klara av de framtida pensionerna. Tänk på den pensionseffekten!
Fru talman! Jag börjar med det sista. Jag har förståelse för Lars Bäckströms undran över varför man har kommit fram till just procentsatserna 9 % och 20 %. Det är inte lätt att uttyda av propositionen. Därför har jag borrat mig in litet grand i det och tagit reda på de verkliga förhållandena. Det beror på hur prisutvecklingen har varit på fastigheter och på aktier, och hur skattetrycket har minskat. Då har man i Finansdepartementet räknat fram hur detta skulle slå för att man skulle få in oförändrade skatteintäkter. Då kom man fram till en kurva som började med 8 %, fortsatte med 9 % och slutade med 10 % över ett antal år. Då tog man medelproportionalen av det, dvs. 9 %. Det är därför som den siffran finns i propositionen. Lars Bäckström frågade mig vidare om kostnaderna. Det står inte i propositionen. Det beror naturligtvis på att man inte har någon uppfattning ännu, och kan inte heller ha, om omfattningen av det här sparandet. Det kommer så småningom att visa sig. Sedan finns det möjlighet att göra de justeringar som erfordras, exempelvis genom ökade besparingar. Sedan inledde Lars Bäckström en finansdebatt som jag inte riktigt begrep. Den var småskalig, för det talades om Skånes bytesbalans och Stockholms bytesbalans. Jag begrep som sagt inte riktigt vad Lars Bäckström menade, så jag har ingen kommentar till hans synpunkter där.
Fru talman! Nej, det är många som hissnar litet grand över det europeiska perspektivet och inte riktigt inser vad det betyder. För den moderata politiken betyder det att ni får lämna era gamla argumentlinjer, på tal om att vi måste göra detta på grund av bytesbalansen. Därför måste vi pressa upp det inhemska hushållssparandet. Era gamla argument blir irrelevanta när ni har fört in de nya elementen och lämnat er gamla nationalism. Det blir svårt ibland att få det att gå ihop logiskt. Man kan så att säga bara ha den ena ståndpunkten. Vad jag skulle ha klarlagt, Knut Wachtmeister, är vad detta kostar i skattebortfall. Jag var litet orättvis förut när jag sade att det inte fanns någonting i avsnitt 6 om kostnaderna. Där finns faktiskt vad gäller avkastningsskatten en siffra på att vi kan förlora 890 miljoner kronor i statsfinanserna. 890 miljoner kronor -- det är ungefär 1 miljard. Det är inte det enda bortfallet. Ett större bortfall blir det om man börjar flytta sparande som beskattas till 30 % till en ny sparform som i princip beskattas med en schablon på 9 %. Det är ett bortfall. Hur stor del av de 400 miljarder som finns i banksystemet från hushållen kommer att länkas in i den här metoden? Det kan bli ett bortfall på kanske 2 miljarder. Då är vi snart uppe vid kanske 3 miljarder. Ni kan inte fortsätta, Knut Wachtmeister, att öka budgetunderskott med att ge 2--3 miljarder i månaden till grupper som är resursstarka. Det har vi inte råd med i det här landet. Jag vill återigen fråga: Hur mycket kommer detta att kosta samhällsekonomin? Har ni inte gjort några beräkningar, då förstår jag varför budgetunderskotten skenar. Anser Moderata samlingspartiet att hushållens sparkvot skall ligga på 8 % varje år, eller på vilken nivå anser ni att det skall ligga? Jag vill avslutningsvis säga att regeringspartierna ju själva i propositionen konstaterar att detta pensionssystem redan är mycket gynnat. På s. 87 i propositionen står att läsa hur ni själva redogör för att ni har skapat oerhört gynnsamma villkor skattemässigt. Varför går ni vidare på denna väg? Har vi råd att föra en så generös politik mot de grupper som har så mycket pengar att de kan spara ännu mer, när vissa grupper lever under små omständigheter och arbetslösheten ökar?
Fru talman! Naturligtvis är det glädjande att Lars Bäckström och vänsterpartisterna iklätt sig spararnas klädsel. Det är vi inte vana att se från deras sida. Lars Bäckström underkänner de resultat som ett ökat sparande kommer att ge. Nu har Lars Bäckström inte rätt till fler repliker. Jag tror ändå att Lars Bäckström är så klok att han håller med mig om att skall det sparas i den svenska staten, är det bättre att sparandet sker på hemmaplan än att man går utanför landets gränser, lånar upp pengar för att betala av vårt stora budgetunderskott. Jag tror att vi kan vara överens om det, Lars
Fru talman! Tidpunkten skulle tydligen vara väl vald, enligt Knut Wachtmeister. Det är inte bara vi socialdemokrater och vänsterpartisterna som har upptäckt att det här är en sällsynt olämplig tidpunkt för att genomföra en sådan här åtgärd. Jag rekommenderar till läsning en mycket bra artikel i Han skriver: Tidpunkten är den sämsta tänkbara. Han utvecklar sedan sitt resonemang som jag tycker att utskottsmajoriteten borde ta del av. Skattefrågor är en del av finanspolitiken. Det är inte bara fråga om en massa teknik. Vi har i dag en efterfrågekris. T.o.m. regeringens egen ekonomikommission konstaterar detta med eftertryck. Vi har en nedgång i den privata konsumtionen som är den största som vi har upplevt. Ännu värre blir det nästa år. Detta måste vi ha klart för oss och ha som utgångspunkt för våra resonemang om huruvida det är lämpligt i dag att stimulera människor till att spara mer än vad de redan gör. Sedan till budgeteffekterna. Jag tycker faktiskt att det är ganska anmärkningsvärt att vi gång på gång till skatteutskottet får propositioner från regeringen där man totalt nonchalerar de effekter i form av skattebortfall som uppstår som följd av regeringens förslag. Det är en sak att vi kan ha olika meningar om förslagen, det skall vi ha i en demokrati. Men det tillhör anständigheten att en regering redovisar effekterna av sina förslag. Det är väldigt enkelt att sänka skatter, men det är väldigt svårt att göra de besparingar som blir nödvändiga för att fylla igen de hål som skattesänkningarna ger. Det vet alla människor. Det vet vi att regeringen inte klarar av. Vi har ett gigantiskt budgetunderskott i dag. Därför tycker jag att det är ett anständighetskrav att be att få en redovisning, ett försök till en beräkning, uppskattning, kalkyl eller kalla det vad ni vill. Någon form av underlag borde man ändå kunna begära från regeringen. Slutligen om breda majoriteter, löntagarfonder och pensionsfrågan. Vi har en parlamentariskt tillsatt grupp i pensionsfrågan. Varför har vi det? Jo, därför att alla inser att beslut av den här karaktären är så långsiktiga och så oerhört betydelsefulla för människorna, att de inte skall behöva oroa sig för att det skall göras ändringar i och med att riksdagsmajoriteterna ändras som följd av valutslagen. Det är detta det handlar om. Då måste man se hela samhällets insatser, vare sig det handlar om skattefrågor eller pensionssystem, i ett sammanhang.
Fru talman! Yvonne Sandberg-Fries sade att det är lätt för Moderaterna och de övriga regeringspartierna att sänka skatterna, men det är svårt att göra besparingar. Ja, det är svårt att göra besparingar därför att de hela tiden motverkas av oppositionspartierna, som ständigt säger nej till besparingar och inte själva vill redovisa några nämnvärda alternativ. Jag tycker att det finns anledning att ställa en fråga till Yvonne Sandberg-Fries, som är ytterst kritisk mot förslaget. Under debatten om husläkarreformen sade en socialdemokratisk talesman, att om Socialdemokraterna kommer tillbaka till makten, kommer de att riva upp husläkarreformen. Kommer Socialdemokraterna, om de kommer tillbaka till makten, att riva upp reformen om det individuella pensionssparandet? Yvonne Sandberg-Fries refererade en artikel i dagens nummer av Dagens Industri. Jag har också läst den. Vad som slog mig var att författaren var från försäkringsbranschen. Då är det inte så konstigt att denne man hade kritiska synpunkter på en försäkringsform som kommer att medföra samma skattemässiga villkor som gäller inom försäkringsbranschen, där man tidigare fått härja relativt ostörd.
Fru talman! Knut Wachtmeister frågade om vi skall riva upp beslutet om vi kommer tillbaka makten. Redan efter halvtid med den här regeringen har det tyvärr fattats så många tokiga beslut i denna riksdag, att om vi skulle försöka återställa allt och ändra alla de besluten, skulle vi ta oss an en övermäktig uppgift. Jag har sagt att vi socialdemokrater ser allvarligt på att man inte försöker söka bredare lösningar och se helheten i pensionsfrågan. Det budskapet vill jag göra väldigt tydligt. Om vi inte skaffar breda majoriteter kring sådana här frågor, kan det innebära att olika riksdagsmajoriteter kommer att ändra villkoren för, i det här fallet, sparandet. Vi har också sagt, vilket jag antar att Knut Wachtmeister har läst i vår reservation, att vi anser att pensionssparandet redan i dag är oerhört gynnat sparande. De vet alla som kan reglerna. Både de som nytecknar och de som redan har sådana här pensioner är människor som är relativt välbeställda och som fortfarande drar nytta av de fördelar som rätten till avdrag för pensionsförsäkringar innebär. För vår del ser vi snarare en utveckling mot höjda avkastningsskatter inom pensionssparandet än de sänkningar som regeringen nu förslår. Det är också ett besked för framtiden. Jag noterar att jag inte fick någon kommentar när det gäller budgetkonsekvenserna. Jag förstår det. Det finns inget stöd att få i budgetpropositionen för att man skall kunna göra några kommentarer om budgetkonsekvenserna. De lyser med sin frånvaro.
Fru talman! Jag sade i mitt svar till Lars Bäckström att det inte går att göra en exakt kalkyl av vad detta kommer att kosta i den ena eller den andra riktningen, utan det får utvecklingen visa så småningom. Jag noterade med viss tillfredsställelse att Yvonne Sandberg-Fries i vart fall var försiktig när hon svarade på frågan om Socialdemokraterna skulle riva upp reformen om de kom tillbaka till makten. Faktum är att den socialdemokratiska motionen andas en positiv syn på att utvidga det privata pensionssparandet. Likadant var man positiv till den föreslagna schabloniserade beskattningen. I sitt första anförande sade Yvonne Sandberg-Fries att bl.a. Riksbanken och Riksgäldskontoret var emot reformen. Riksbanken var det därför att man är litet osäker på hur aktiemarknaden skall utveckla sig. Riksgäldskontoret har tidigare haft att hantera ett förmånligt sparande där skattekonsekvenserna inte längre gäller. Då kan man kanske begripa att de är något tveksamma. Men Yvonne Sandberg-Fries underlät att nämna alla de institut som var positiva. Jag kan hjälpa henne. Det var Finansinspektionen, Aktiefrämjandet, Industriförbundet m.fl. Så den positiva kritiken har övervägt.

Fru talman! Det här är ett förslag som definitivt ligger helt fel i tiden. Det har framhållits av Yvonne Sandberg-Fries i debatten. Det framhålls också i motioner från Bengt Harding Olson från Vissa väsentliga synpunkter har också framförts av Som det har sagts här finns det allvarliga invändningar från såväl Riksbanken, Riksgäldskontoret som Lagrådet mot det här förslaget. Jag upplever att förslaget har pressats fram av skatteministern, medan tveksamheten har varit mycket stor bland de övriga tre partierna i regeringen till att nu lägga fram förslaget. Det finns tre övergripande invändningar mot förslaget. För det första skapar det en snedvriden konkurrenssituation mellan de olika aktörerna på marknaden. Vi har i dag en specifik lagstiftning, med unika regelverk för samtliga de pensionsformer som finns på marknaden. I stället för att eftersträva enhetlighet för man nu in ytterligare ett regelverk. Dessutom omfattas bankerna av Bankstödsnämndens omsorger, vilket inte försäkringsbolagen gör. För det andra har vi konsumentaspekten. Det pågår stora förändringar inom det sociala välfärdssystemet. Medborgarna borde få ett bättre underlag när de skall fatta beslut om vilket riskskydd de behöver täcka upp individuellt. Många konsumenter kommer att bli besvikna på det pensionsskydd de får genom banksparandet. Det finns ett mycket begränsat efterlevandeskydd, ingen premiebefrielse som ger garantier till ett bra pensionsskydd och i regel kommer pensionssparande i bank att omfatta fem, möjligtvis tio års pension. Då behovet är störst av bra pensionsskydd, upphör det. Detta kan visa sig förödande för många som tror sig ha ett sparande för ålderdomen, och så upphör det när sjukhusräkningarna blir som högst och behovet av ålderspension som störst. Konsumenten kommer inte att få det lätt att välja bland marknadens alla pensionsformer, där var och en har ett unikt regelverk. För det tredje kommer en ny subventionerad sparform att innebära betydande störningar på kapitalmarknaden. Detta kommer också vid en tidpunkt då det minst av allt är angeläget att stimulera det privata sparandet. Det kommer också att belasta statsbudgeten genom avdragsrätten, som Riksbanken har beräknat till minst 2 miljarder kronor. Bengt Harding Olson, Folkpartiet, har ingen hovsam kritik mot det här förslaget. Det finns en mycket bra sammanfattning av hans motion, där han hävdar att det individuella pensionssparandet i bank borde skjutas på framtiden, efter det att en samlad översyn av regelverket gjorts för de olika pensionssystemen. Detta för att åstadkomma generella förenklingar och förbättringar av reglerna och skapa reella förutsättningar för en konkurrens på lika villkor mellan samtliga institut på marknaden. Detta skulle komma konsumenterna och pensionstagarna till godo i form av lägre kostnader och högre avkastning på insatt kapital. En sådan översyn skulle också kunna samordnas med de idéer som föreligger beträffande frivillig ATP-komplettering samt de sannolika förändringar som är att vänta inom ramen för tjänstepensioneringen inom såväl den privata som den statliga sektorn. För att få fart på Sveriges ekonomi krävs att den inhemska efterfrågan ökar. Att i det läget föreslå en speciallagstiftning för att ytterligare stimulera hushållssparandet verkar inte särskilt genomtänkt. Om nya sparstimulanser i ett längre perspektiv är nödvändiga kan bättre avgöras om något eller några år, säger bl.a. Bengt Harding Olson. Det vore en nåd att stilla bedja om att tillräckligt många av de folkpartister, centerpartister och kristdemokrater som har i stort sett samma uppfattning som den som uttrycks i den socialdemokratiska reservationen har kurage att rösta efter egen övertygelse, så att vi kan stoppa detta för statskassan dyrbara och för konsumenterna katastrofala förslag. De enda som gynnas är skatteplanerare, som säkert kommer att utnyttja denna fördelaktiga möjlighet att komma undan skatt genom att pensionsspara i bank både för sig själva och övriga familjemedlemmar. Fru talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.
Fru talman! För att Kenneth Lantz skall komma till tals innan debatten skall avbrytas kl. 23 avstår jag från att gå i svaromål på Roland Sundgrens inlägg.

Fru talman! Jag har inte för avsikt att lämna något yrkande, eftersom mina framställningar tillgodosetts till det stora hela i det betänkande vi just nu behandlar. Men jag vill ändå aktualisera några punkter. Inför en framtid som ter sig alltmer kärv, ekonomiskt sett, kommer det att krävas ett större personligt och individuellt ansvar för den egna pensioneringen. Det är därför tacksamt att just denna proposition föreligger. Dock finns risken att man missar målet genom en alltför slapp och dålig kontroll av de avtal som jag hoppas att många skall teckna framöver. För oss kristdemokrater är det viktigt att arbeta för människor som hör till låg och mellaninkomsttagarna. Med tanke på framtiden är det lika viktigt för låg och mellaninkomsttagare som för rika att teckna avtal om ett pensionssparande. Denna proposition kommer därför i rätt och riktig tid. Alternativen blir fler och, kanske det viktigaste av allt, tre olika saker: 1. Pensionssparandet kommer att bli enklare att förstå. 2. Man kan med det nya systemet lägga till riskmomentet. 3. Förmånstagarförordnandet bör kunna bli enklare. De här tre orsakerna kommer att göra pensionssparandet mer intressant för en ännu större grupp. Jag har några års erfarenhet inom branschen och har sett flera fall som inte borde förekomma. Många avtal som har tecknats har blivit avtal som har bedragit försäkringstagarna. Det är därför som jag har skrivit min motion, Sk38, och där påtalat behovet av en adekvat utbildning av de personer som skall meddela och teckna avtal mellan försäkringstagare och försäkringsgivare. Fru talman! Det finns en uppenbar risk, trots betänkandet om det enkla individuella pensionssparandet, att många människor sitter som kunder och tecknar avtal som de kanske kommer att ångra. Jag har flera gånger mött människor som har sagt sig ha en bra pensionsförsäkring. Men vid en gemensam översyn har vi kunnat konstatera att dessa avtal inte stämmer med deras egna intentioner. Jag vill inte att kristdemokraterna skall agera så att vi får ännu fler personer i vårt land med feltecknade pensionsavtal. Det är inte ärligt mot vare sig försäkrade eller eventuella förmånstagare. Låt mig därför ännu en gång påminna om behovet av en gemensam utbildning för den grupp människor som skall äga rätt att företräda försäkringsbolag, banker, värdepappersbolag, ja, över huvud taget pensionssparinstitut. Det är därför viktigt att Finansinspektionen agerar så att vi kunder kan känna oss trygga. Jag vill påtala vikten av trygghet. Den måste finnas, inte bara genom några sparade kronor, utan även genom de avtal som de facto kommer att tecknas. Sedan vill jag ta upp det som Roland Sundgren här i kväll målar upp som stora hot. Jag anar dock en framtid där vi kanske upplever en annan socialförsäkringsförmån än den vi har i dag. Det kan komma att bli betydligt lägre belopp. I detta skede bör denna försäkringsmodell med stor sannoliket snarare bereda större valfrihet och enklare förståelse för dels ett pensionssparande, dels ett försäkringstagande med risker för sjukdom och ålderspension. Jag har också hört under debatten här i kväll att man har påtalat att det bara är de rika som tecknar försäkring. Min erfarenhet säger dock motsatsen. Guldåldern ligger bakom oss i den här branschen. De kunder som vi i dag får teckna försäkringar med är företrädesvis kvinnor och medel och låginkomsttagare. Det är viktigt att ge skattelättnader och förmånstagarlättnader. Jag ser fram emot det arbete som skall fortsätta inom det här området. Vi kommer förhoppningsvis att få förenklade förmånstagarförordnanden och skatteregler inom pensionssparandet. Avslutningsvis är jag övertygad om att konkurrensen kommer att öka. Sparbenägenheten kommer också att öka. Låt det dock inte ske på bekostnad av att vi förlorar en väl utbildad säljkår.

Fru talman! För att travestera gårdagens talare skulle man i dag kunna säga: Tyst i klassen! Alla kanske inte var här när Hans Karlsson höll sitt inledningsanförande i går. I dag behandlar vi ett betänkande som berör klimatfrågor. Det är i allra högsta grad frågan om globala miljöfrågor. Därmed är det självfallet också frågan om mycket centrala miljöfrågor. Vi har mer och mer lärt oss att det är just de miljöfrågor som är gränsöverskridande och som berör hela vår värld som ytterst är avgörande för vår, växternas och djurens överlevnad. För att kunna klara av de svåra klimatfrågorna krävs det naturligtvis internationella åtgärder. Det är ingen tvekan om det. Det är dessa åtgärder som är de viktigaste. Men det krävs också åtgärder på hemmaplan. Som i alla miljösammanhang är det så att lokala, regionala, nationella och globala åtgärder samverkar. Vi har en bakgrund till den här debatten i dag i regeringens klimatproposition, som har nr 179. Den heter Åtgärder mot klimatpåverkan. Den propositionen har i sin tur en utgångspunkt i den socialdemokratiska regeringens uppdrag till Naturvårdsverket att utarbeta en klimatstrategi. Det var ett uppdrag som debatterades i riksdagen i samband med behandlingen av miljöpropositionen Vi har naturligtvis också ett uppdrag utifrån den världsmiljökonferens om miljö och utveckling som hölls i Rio förra året. Propositionen lyfter fram klimatkonventionen från Rio. Den tar också upp en del andra frågor. Jag kan nämna några av dem rubrikmässigt för att ni skall få ett sammanhang. Det gäller strategi och mål för att minska klimatpåverkan, behovet av en vetenskaplig samordningsgrupp för forskning och utveckling, information och utbildning, diverse mer eller mindre konkreta åtgärder, ändringar i Montrealprotokollet angående ozonskiktet, insatser inom Östersjöområdet och en hel serie energifrågor som berör Östeuropa. Vi socialdemokrater kan ställa oss bakom väldigt mycket av det som står i propositionen, men vi har också anledning att rikta kritik på vissa punkter. När jag skulle förbereda mig för den här debatten roade jag mig med att studera hur utskottets behandling såg ut 1988 och 1991 i samband med miljöpropositionerna, speciellt debatten om klimatfrågorna. Ett genomgående drag i debatten när socialdemokraterna satt i regeringsställning var en mycket stark kritik mot den socialdemokratiska regeringen. Man efterlyste koldioxidtak och man ville kraftigt reducera koldioxidutsläppen. Moderaterna talade om 20 % till år 2005. Centern hade ett långsiktigt mål på 60 %. Ambitionerna var mycket stora och bestämda. Man kritiserade Socialdemokraterna för att vi hade satt upp som mål att vi till år 2000 skulle kunna komma ner till 1990 års nivå. Nu är det dessa partier som sitter i regeringsställning. Det är dessa partier som har fått möjlighet att slutföra den s.k. UNCED-processen från världsmiljömötet i Rio. Socialdemokraterna borde egentligen ha mycket stora förväntningar mot bakgrund av vad den dåvarande oppositionen sade. Man skulle kunna säga att det ''bidde'' en tumme, även om den kritiken är något överdriven. Det har inte blivit mycket av de stora ambitioner som framfördes 1988 och 1991. I stället har det blivit vad vi socialdemokrater tidigare kritiserades för, dvs. utredningar och litet handling. När de borgerliga partierna kom i regeringsställning tycks något ha svalnat. Om det inte är engagemanget är det i så fall förmågan. Det är inte helt orättvist att hävda att klimatpropositionen är något av ett hopkok. Där finns inte mycket av strategi och konkretion. På vissa områden har utvecklingen gått åt andra hållet. Där föreslås att energi och koldioxidskatterna skall sänkas kraftigt. Det här gäller för all del en del andra skatter som också kan ha effekt på det här området. Det är naturligtvis synd att det har blivit så här mot bakgrund av den vikt som klimatfrågorna har. Vi känner till det globala hotet och konsekvenserna av det. Det finns stora risker för allvarliga förändringar. Vi har därför mot bakgrund av detta ett stort internationellt ansvar. I fråga om växthusgaserna finns det många punkter att engagera sig i. Därför är det viktigt att engagera hela samhället i denna uppgift. Försiktighetsprincipen gäller i allra högsta grad här. Även om det finns anledning att vara besviken på ett antal punkter i regeringens förslag, är det naturligtvis positivt att vi nu får tillfälle att ratificera klimatkonventionen. Samtidigt går det att notera att engagemanget för denna konvention avtog under UNCED-processen från att ha varit mycket stark i början av processen under den socialdemokratiska regeringen och också för övrigt när den borgerliga regeringen tillträdde. Aktionerna i Rio var inte lika omfattande. Det fanns länder som ansåg det vara angeläget att ligga före i åtaganden och därmed kunna dra med sig andra länder. Dessa åtaganden var mer långtgående än vad UNCED-sekretariatet var berett att genomföra. Men Sverige var inte berett att hoppa på det tåget. I stället följde Sverige USA, som i praktiken var det land som drev igenom den slutliga utformningen av klimatkonventionen. Tidigare under socialdemoraktiska regeringstiden gick Sverige före. Det gällde t.ex. Sofiamötet om kväveoxiderna eller svavelprotokollet. Det är viktigt att det finns länder som ligger steget före och är pådrivande. Det har blivit tystare i Det finns ett avsnitt om internationella frågor i propositionen och i betänkandet. Där förordas en vetenskaplig samordningsgrupp för forskning och utveckling här i Sverige. Vi tycker att det är bra. Men vi tycker också att det vore motiverat att få till stånd en samordnad och sammanhållen internationell studie av klimatförändringarnas påverkan på enskilda länder och regioner. En sådan studie skall styras av en internationell eller regional samordningsgrupp med en blandad sammansättning. Samordningsgruppen i Sverige kan vara en del av den internationella gruppen. Vi har inte mött något gehör för det förslaget hos utskottsmajoriteten. Intresset har varit svalt, varför vi reserverar oss till förmån för det motionsförslaget. Det innebär att jag yrkar bifall till reservation 5. I avsnittet om internationella frågor finns det ett resonemang om behovet av offensiva internationella överenskommelser. Det är viktigt att vi arbetar vidare i Europa om konventionen om långa gränsöverskridande luftföroreningar. Även nytillkomna föroreningar måste tas med och NOX och svaveldioxidprotokollen måste skärpas. Dessa frågor har tagits upp i bl.a. s-motioner. Vi kan här konstatera att det händer en del på det europeiska planet. Det är positivt. Vad vi har förstått har den svenska regeringen hållit sig framme och uppmärksammat dessa frågor. Det har vi anledning att vara glada för. Det är oerhört viktigt att gå vidare. Det räcker inte med de beslut som har fattats under 80-talet. En annan del i avsnittet om internationella frågor berör Östersjöområdet och Östeuropa. Det området växer i betydelse, inte bara när det gäller miljöfrågorna utan även i andra sammanhang. Det är därför viktigt med genomtänkta och systematiska insatser i det området. Det finns behov av att klarlägga hur de samlade insatserna ser ut. Vid en förfrågan hos myndigheter och regeringen är det lätt att se att det råder en relativt stor förvirring. Det är ingen som har ett grepp över insatserna i Östeuropa. Det går inte att få ett klart besked om hur de samlade insatserna ser ut och hur olika insatser samverkar med varandra. Det är ingen som greppar helheten. Det här har vi socialdemokrater framfört kritik mot i både utrikesutskottet och jordbruksutskottet. Det behövs samordning och det behövs en bättre översikt. Därför har vi efterlyst en redovisning av åtgärder för en miljöanpassad energiförsörjning. Jag yrkar härmed bifall till reservation 10. Östersjösamarbetet måste ske samordnat och i stor utsträckning också multilateralt. Finansieringen får ske gemensamt mellan länderna. Det finns en risk att en flora av bilaterala insatser som inte är samordnade blir till felprioriteringar, dvs. att pengarna inte används på ett effektivt sätt. Trots allt råder det brist på pengar både i vårt land och i hela världen i övrigt. Därför är det oerhört viktigt att vi vet vad vi gör. Vi måste vara effektiva, så att vi får ut så mycket som möjligt av varenda krona, dollar eller D-mark. Vi anser därför att det finns ett behov av ett samordnat program för denna insats. Vi efterlyser detta i reservation 13, som jag nu yrkar bifall till. Vi tycker att regeringens arbete varken ger oss denna överblick eller innehåller detta samordnade program. I det här sammanhanget vill jag passa på och lyfta fram energifrågorna. Det har väckts några motioner i detta ämne, bl.a. från vår f.d. Hon tar upp atomsäkerhetsfrågorna i Östeuropa. Det är en motion som också har väckts i Nordiska rådet. I motionen krävs bindande internationella avtal rörande all kärnteknisk verksamhet. Det krävs fortsatta nordiska ansträngningar. Motionen pekar också på behoven av omedelbara initiativ för att utveckla alternativ till de miljöfarliga anläggningarna i Baltikum och S:t Petersburgsområdet. Det gäller också Kolahalvön. De anläggningar som finns där nu är livsfarliga. Därför är det viktigt att de förbättras eller ännu hellre byts ut mot bättre energiproduktionsanläggningar. Det finns många andra problemområden i Östeuropa när det gäller energihushållning och resursslöseri. Det behövs ett systemtänkande i fråga om energianvändning i Baltikum och Östeuropa. Det måste ske ett byte mot långsiktiga förnybara energikällor även i det området. Vi är, mot bakgrund av den utveckling som sker på det nordiska planet med hjälp av regeringens insatser, glada över att vi har fått en gemensam skrivning på den punkten. Vi förutsätter att regeringen aktivt bevakar detta mycket angelägna område som energiförsörjningen i Östeuropa utgör. Vi menar att det här måste inrymmas i ett sammanhållet nationellt och internationellt program för området. Vi har också pekat på en idé som vi tror är möjlig att utveckla. Det gäller utsläppsramar, eller den s.k. miljöbubblan. Det är en idé angående samverkan runt Östersjöområdet. Vi konstaterar att Naturvårdsverket kommer att få ett utredningsuppdrag i det avseendet. Vidare har vi frågan om en miljöanpassad energiförsörjning. Vi vill se ett mer sammanhållet och koncentrerat program med färre men större satsningar och ökad kostnadseffektivitet. Vi vill omdisponera regeringens förslag till resursfördelning och satsa 221 miljoner kronor på området. Vi tycker att regeringen i det arbetet som nu görs plottrar sönder stödet till Östeuropa på flera små anslag. Vi tror inte att de sammantaget kommer att få den effekt som önskas. Vi pekar på behovet av att genomföra förberedande satsningar för ett större biobränsleeldat kraftvärmeverk. Det kräver redan på planeringsstadiet relativt stora belopp. Det är bättre att satsa på färre och större insatser än på en förfärlig mängd små insatser som kanske inte hänger ihop. Därmed vill jag yrka bifall till reservation 14. Reservation 14 innebär att vi är beredda att omdisponera medel från flera anslag. Under förutsättning att riksdagen antar och bifaller reservation 14, yrkar jag också bifall till reservationerna 15, 16, 24, 25 och 28. I anslutning till Kommunikationsdepartementets bilaga till propositionen tas frågor om den europeiska gemenskapen och trafiken upp. Man pekar på att gemenskapen lyfter upp miljöproblemen i trafiken till diskussion. Det är betydelsefullt att så sker. Det är också angeläget att regeringen driver förslaget om en regional trafikkonferens i Europa. Det är ett uppslag från Riokonferensens sida -- och även emanerar från den tidigare socialdemokratiska regeringen. Jag hoppas verkligen att denna konferens blir av. Jag har förstått att årtalen åker kana framåt i tiden. Det senaste jag har fått höra är att den skall bli av först 1996. Det är viktigt att konferensen blir av. Just i fråga om klimatet är utsläppen från trafiken ett viktigt inslag i diskussionen. Vi har ytterligare tre reservationer -- 2, 12 och 17. Jag behandlar dem här i mitt anförande, man av hänsyn till kammarens tid avstår jag från att yrka bifall till dem. De övriga reservationerna vi har fogat till betänkandet kommer Ulla Pettersson att ta upp senare i debatten. Det krävs krafttag både internationellt och nationellt om vi skall kunna uppfylla klimatmålen och att reducera alla växthusgaser. Det räcker inte med koldioxiden. Det här är en mycket allvarlig uppgift. Det är en stor utmaning, och det kräver naturligtvis gemensamna tag mellan och inom länderna. Vi måste komma vidare i en fortsatt breddning och fördjupning av arbetet. Det måste ske en större satsning. Mot bakgrund av vad jag sade inledningsvis tycker jag att det finns anledning att understryka att vi måste våga mer. Vi måste vara djärvare än vad regeringen är. Det råder en ekonomisk kris i Sverige -- det är sant. Men även i en sådan situation måste vi kunna finna lösningar på problemen, exempelvis med miljöskatter och miljöavgifter som är så konstruerade att de kan fungera också i en lågkonjunktur. Jag tycker inte att regeringen har lyckats i denna uppgift. Det är helt uppenbart att förhandlingarna mellan olika partier inför denna proposition har medfört att den tyvärr har blivit mer urvattnad än vad kunskapsläget motiverar.

Fru talman! Ämnet för debatten är klimatpåverkan. Miljöproblemen är globala. Vi kan också konstatera att 85--90 % av luft och vattenföroreningar kommer från andra länder till Sverige. Ny demokrati anser naturligtvis att vi bör vara i täten när det gäller utveckling och forskning på detta område, men det gäller att inte skjuta sig i foten samtidigt. Takten på arbetet måste vara sådan, att t.ex. industri hinner anpassa verksamheten så, att landet kommer i takt. Det är ingen idé att genomföra idéer och sätta upp regler som inte går att efterleva. Vi anser därför att man måste ligga på, men samtidigt vara realistisk. Ny demokrati anser att man skall vara försiktig med koldioxidbeskattningen. Det gäller att inte försämra vår konkurrenskraft. Det är väldigt viktigt att vi har en fungerande industri, och att vi, när vi bygger nytt inom elproduktionen, inte på en gång sänker möjligheterna. Det är väldigt viktigt att man har tillgång till billig energi. Om vi inte har någon industri kvar har vi ingenting att satsa på miljön i alla fall. I och med att föroreningarna kommer från andra länder tycker inte Ny demokrati att det viktigaste är att satsa miljoner eller miljarder på att nå de sista små futtiga delarna av rening i Sverige. Det är bättre att satsa på andra sidan Östersjön. Om man jämför exempelvis Volvofabriken i Skövde med en fabrik i Polen förstår man vad vi menar. Det är viktigt att vi ser utanför våra gränser och inte bara stirrar blint på förhållandena här hemma och säger att vi skall göra vårt allra bästa. Ny demokrati tycker att det kan vara lämpligt att skicka över arbetslösa svenskar med yrkeskunskaper på det här området för att hjälpa till, som en form av bistånd. Vi har mycket att göra på det området. Det finns hur mycket som helst att ta tag i. Det är bra att man håller på att skapa en multilateral fond för att förbättra säkerheten vid kärnkraftverken i regionen på andra sidan Östersjön. Vi vill påskynda detta arbete, för vi anser att det är av högsta prioritet att fonden verkligen fort blir av. Det finns stora risker där, vars effekter radikalt kan ändra klimatet. Ny demokrati säger att Sverige aktivt bör verka för internationella regler för höjd miljöstandard på motorfordon. Ett bra mål vore att få 50 % av världens fordon försedda med katalysator. Nästa steg för oss i Sverige är att försöka uppnå nästintill nollemission. Det är litet vansinnigt. Vi slänger ut stora pengar på att nå dessa futtiga procent över en vanlig katalysators effekt. Som vi ser det vore det bättre att satsa en del på att försöka utveckla en eftermonteringssats som man skulle kunna montera på världens bilar. De 140 olika internationella överenskommelser som har gjorts i FN:s regi har egentligen inte åstadkommit så mycket i de länder där det mest behövs. Det har satsats mest i de länder som har haft ekonomiska förutsättningar. Det har gjort att de globala energiproblemen är lika svåra i dag som de var när man slöt dessa internationella avtal. Det vore bättre att försöka utveckla en apparatur som var enkel och smidig att sätta på alla bilar med dålig eller ingen rening alls. Då skulle man göra mer för den globala miljön än om man håller på med futtigheter i Sverige och slänger ut stora pengar. Det finns en överambition på det området från den svenska sidan, tycker jag. Det är naturligtvis inget ont i att man fortsätter utvecklingen. Det är som jag sade från början väldigt bra att vi ligger först, men det skall ju vara måtta på allting. Ny demokrati anser att vi skall driva på utvecklingen även på vår nivå, så att vi ligger före i Europa. Men vi skall inte göra såsom vi vid en föreläsning häromdagen fick höra att man avser, dvs. att vi har kvar våra regler när vi framöver går med i EG, medan de europeiska bilarna får köra med lägre avgasreningsgrad i Sverige. De inhemska avgasreglerna skulle göra att vi får större problem. Vem skall betala mellanskillnaden? Det tror jag inte att någon här har tänkt på. Det blir ju konsumenterna i Sverige, och då tror jag inte att de så att säga är så intresserade av den miljö som den lilla åtgärden räddar. Ny demokrati anser som sagt att det bör vara av stort intresse att ta fram en enkel sats. Den skall vara så enkel att man kan sätta på den överallt. Naturvårdsverket är en bromsande instans. Jag tycker att man där i princip har hindrat all sådan utveckling genom att bara tracka ned på den och säga att det inte går, att den inte ger tillräckligt resultat eller att den inte har tillräckligt lång livslängd. Det har inte varit någon stimulerande atmosfär för att jobba med sådana produkter. Jag tycker att Naturvårdsverket borde ta en annan inriktning och stödja sådana här projekt i stället för att vara emot dem. För att vara framåt vad beträffar miljön har vi sagt att man skall kunna kräva av bilindustrin att den producerar nollemissionsbilar år 2007. Det är den här typen av långsiktighet som vi tror är mycket viktig i miljösammanhang. Man kan inte bara vända blad, utan man måste ha litet långsiktighet. Vår idé att komma med år 2007 som riktmärke innebär att industrin och forskningen har en tid på sig att ställa om. Vi hörde i går på förevisningen av ECC-bilen att det just är batterierna som tar tid att utveckla för att man skall kunna få en produkt som går att använda. Här har vi allt i ett nötskal. Man får inte gå för fort fram. Allting måste hänga med. Det har varit litet av en tävlan i att föreslå så många miljösatsningar som möjligt, men man har inte varit realistisk. Det är alltid kunderna -- dvs. våra väljare -- som får betala i slutändan. Om man talar om priset för dem är det inte alltid säkert att de ställer upp. Det måste till realism för att vi verkligen skall få miljön ett steg framåt.

Fru talman! Det finns få saker till följd av mänsklig aktivitet som hittills har påverkat klimatet så mycket som utsläppen av koldioxid, även om vi kan diskutera i vilken utsträckning det har varit mätbart. De måste minska. I många fall kan vi hänvisa till teknisk utveckling, ny reningsapparatur och en förbättrad situation på sikt, om blott den ekonomiska och tekniska utvecklingen får fortsätta med tillräcklig stimulans, eller i varje fall i frånvaron av begränsningar och regler. Detta gäller inte för koldioxiden. Här är det naturlagar som har övertaget. Vi har definitionsmässigt ingen möjlighet att påverka de reaktioner som bildar koldioxid. Det är alltså vårt sätt att hantera produktionsapparaten och vårt sätt att förbränna som vi måste se över. Det regeringen nu föreslår är ju sammantaget en mängd åtgärder som innebär höjning av utsläppsnivåer -- det gäller allt ifrån transportapparaten till andra delar av det industriella samhället, där vi i praktiken saknar mål. Vi tycker att sådana mål skall sättas upp, i form av årtal och mängder som skall hållas. Vår uppfattning är att 20 % utsläppsminskning från år 2000 till år 2010 är ett exempel på den typ av långsiktiga mål som fordras för att vi skall kunna komma fram till styrmedel som kan ge resultat. Vi tycker att regeringen bör återkomma med förslag till en konkret aktionsplan för uppfyllandet av ett sådant mål. Till de medel som vi hittills har använt hör beskattning. Naturvårdsverket har i sitt åtgärdsprogram förordat skatt på elproduktionen med 8 öre per kilo koldioxid och en höjning med 32 öre per kilo koldioxid för den s.k. icke energiintensiva produktionen. Vi tycker att detta skall ersättas av ett enhetligt system på en betydligt högre nivå. Men i avvaktan på det godtar vi naturligtvis höjning av den här typen av skatter och avgifter på sådant som bidrar till koldioxidutsläppen. Inom ett område av den industriella produktionen använder man i dag på ett område rent kol, nämligen vid järnframställning och pelletstillverkning, där kolet används som reduktionsmedel. En del av de överskottsgaser som uppkommer i dessa processer kan utnyttjas för kraftvärmeproduktion. De mängder som det handlar om i denna verksamhet motsvarar ungefär 10 % av de totala koldioxidutsläppen. Visserligen har koldioxidutsläppen inom industrin minskat under de senaste 20 åren, men det är främst ett resultat av övergång till andra fossila bränslen, t.ex. från kol till olja. Det är naturligtvis ingen hållbar utveckling, men trots allt måste vi acceptera att industriprocesser arbetar på ett visst sätt, och vi måste utgå från vilka möjligheter som finns rent tekniskt. Om man i dag ersätter kol med olja eller naturgas vid råjärnsframställning och pelletstillverkning, kan man uppnå kraftiga minskningar av koldioxidutsläppen. För ett antal år sedan diskuterades möjligheten att i malmfälten använda gas från de norska fälten, för råjärnsproduktion i Luleå. Denna teknik används också på många andra håll i världen. Om vi inom landet tog hand om de högsvavliga restoljorna från våra raffinaderier, förgasade dem och renade dem från svavel m.m., skulle vi få en gas som vore lämplig för råjärnsproduktion och pelletstillverkning. Märk väl att det här handlar om uppskattningsvis 10 % av våra totala koldioxidutsläpp i landet. Det är alltså inga små områden som vi skulle kunna påverka. Vad gör vi nu i stället? Jo, vi säljer dessa oljor utomlands, där de bidrar till försurningen av lufthavet och ger surt regn, som åtminstone till en del faller över Sverige. Vi får alltså tillbaka dem direkt. Den här handeln skall vi naturligtvis sluta med och i stället, som jag nämnde tidigare, använda dessa oljor på ett sätt som medför bättre förhållanden för oss själva, bättre ekonomi för oss själva och bättre förutsättningar när det gäller påverkan på klimatet. Vi tycker att det bör införas en skatt som stimulerar industrin att söka efter bättre metoder och etablera samarbetsprojekt med oljeindustrin för att ta till vara dessa restoljor. Detta kan också infogas i ett sammanhållet system. Ett första steg mot ett sådant system skulle kunna vara att ta ut 5 öre per kilo på det s.k. metallurgiska kolet, och det skulle kunna genomföras omedelbart. Att få i gång en process genom vilken förgasning av oljor skulle komma till ökad användning skulle vara ett exempel på hur de ekonomiska styrmedlen kan verka. Sedan skulle man kunna gå vidare efter den linjen. Det har sagts tidigare att klimatfrågorna till sin karaktär är globala, men våra åtgärder mot dem måste i princip vara mycket lokala. Montalvo nämnde t.ex. att det inte tjänar mycket till att göra så mycket mer i Sverige, utan vi skall i stället se oss omkring i världen för att ta reda på var våra pengar kan göra den bästa marginalnyttan. Det ligger naturligtvis en del i det. I vårt närområde framstår Murmanskregionen på ett särdeles otäckt sätt som ett område som måste åtgärdas. Bristfälligheterna drabbar naturligtvis i första hand den egna befolkningen, men självklart påverkas också de nordiska länderna avsevärt. Här hittar vi naturligtvis inte bara klimatpåverkande verksamhet utan också oro för exempelvis utsläpp av radioaktivitet från dumpat avfall, den marina verksamheten och kärnkraftsproduktionen. Vi tycker att samarbetet i miljöfrågor när det gäller Murmanskregionen måste intensifieras och rangordnas högre än vad som sker i dag. Kartläggningen måste fördjupas, och insatser för reduktion av utsläppen måste komma till stånd med stöd av andra länder, bl.a. från oss. Jag håller med Max Montalvo om att man skulle få mycket stor effekt även av relativt små insatser. Vi tycker att en del av de 56 miljoner kronor som har reserverats av regeringen för att användas för samarbete med Central och Östeuropa skall riktas direkt till Barents--Murmansk-regionen. Förutom direkt uppeldning av fossila bränslen för uppvärmning och kraftproduktion har en stor del av de mänskliga aktiviteter som iakttagbart har haft negativa effekter utövats inom transportapparaten. Transportapparaten och bilindustrin har hos oss liksom i många andra högt utvecklade industriländer en avgörande betydelse. Vi tycker att den svenska regeringen precis som de franska och tyska regeringarna skall ställa krav på bilindustrin inom det egna landet. Det gäller t.ex. att ställa krav på att vår bilindustri inom en viss tid skall åstadkomma en minskning av bränsleförbrukningen eller, exempelvis inom fem år, skall ha uppnått en hög andel av återvinningsbarhet. Våra skrotbilskyrkogårdar skall vara ett minne blott. Det finns mängder av områden i vårt land, faktiskt ganska stora arealer, som är belamrade med bilvrak. Denna typ av skrot har stått där i decennier och är till mycket ringa del möjlig att återvinna. Det skall alltså ställas krav på vår bilindustri likaväl som man gör exempelvis i Frankrike och Tyskland på den egna bilindustrin där. Inom transportapparaten är det alltså inte bara drivmedlen som berörs, men det är naturligtvis mycket viktigt att forskning och utveckling av nya drivmedel och nya tekniker stimuleras på ett bättre sätt än i dag. Vi tycker att de stöd som regeringen har föreslagit för bl.a. forskning och utveckling beträffande hybridfordon är för blygsamma. Vi tycker att miljöavgifter skall fonderas och användas för stöd till utveckling av miljöanpassad produktion och miljöanpassade produkter. Vi behöver forsknings och utvecklingsstöd även för att vi effektivt skall kunna samordna det här med förslag mot fossila drivmedel. Ett exempel är satsning på etanoldrivna bussar. Vi behöver mera pengar för att få skjuts på verksamheten. Människor i allmänhet bör få erfarenhet av att detta fungerar. Det är oerhört viktigt att vi får en föreställning om att det är möjligt att komma fram på det här området. Då måste vi på olika sätt stimulera användningar som folk ser resultatet av. Vi tycker att en sådan här omställning till biobränslen kan förenas med krav på omställning i jordbruket och energisektorn. Våra krav på dieselbränslen måste också skärpas kontinuerligt. En del av transportsektorn som har varit relativt litet uppmärksammad är tunga arbetsfordon, arbetsmaskiner och mindre motorer av typ gräsklippare m.m. På det området finns också oerhört mycket att göra för att människor skall få egen erfarenhet av att det faktiskt går att göra något med relativt enkla medel. Om folk upplyses om att deras gräsklippare förorenar lika mycket som deras bil, och de då vet vilken tidsdifferensen för användningen av dessa båda är, tror jag att vi också skulle kunna få ett ökat tryck. Fru talman! Jag står givetvis bakom Vänsterpartiets förslag såsom de är formulerade i våra motioner. I det här sammanhanget nöjer jag mig dock med att yrka bifall till min meningsyttring vad gäller mom.

Fru talman! Det är intressant att lyssna till den här debatten. Trots ändrad planering både för kammarens och för min egen del fick jag ändock en möjlighet att delta i debatten, och därför vill jag gärna komma med några synpunkter dels beträffande situationen i allmänhet, dels med anknytning till den debatt som har förts hittills. Det är viktigt att vi sorterar problemen en aning. För det första är det viktigt att diskutera de åtgärder som vi vidtar i förhållande till den verklighet som vi möter. Det är den första gruppen av problem. För det andra gäller det vårt agerande i förhållande till andra nationer. Vi är inte ensamma på den här planeten. Vad vi gör i Sverige har ekonomiska konsekvenser på vårt förhållande till andra länder. För det tredje är det naturligtvis i viss mån intressant hur partierna förhåller sig när det gäller ambitionsnivåer, strategier, mål och medel och framför allt om det finns helhet och konsekvens i handlandet. När man bedömer Sveriges handlande och den här propositionen i förhållande till verkligheten är det bara att konstatera att vi alla kommer till korta. Det är ingenting att hymla om, utan så är det. Problemen är gigantiska, och de är internationella. Det är klart att ett litet land som Sverige inte kan göra allt på hemmaplan, och Sverige kan inte heller ha ett dominerande inflytande över den internationella utvecklingen. Ur den synpunkten är naturligtvis klimatkonventionen inget heroiskt aktstycke. Det sade jag omedelbart när man kompromissade inför Rio. Den dåvarande amerikanska administrationen kritiserades, eftersom det var den som i första hand utgjorde en bromskloss. Vi hoppas att det nu skall vara något annorlunda på den punkten. När det gäller frågan om Sverige i förhållande till andra nationer råder det inget tvivel om att Sverige är ledande. Sedan kan man göra olika bedömningar av hur man skall agera för att få ut bästa möjliga effekt av sin pådrivande roll. Det kan vi gärna göra. Jag har mina erfarenheter. Fortfarande är jag i mycket hög grad övertygad om att det är en styrka i internationella förhandlingar att man själv agerar på hemmaplan. Vi kan hänvisa till att vi är ledande i världen när det gäller att ta ut koldioxidskatt. Jag tycker att det är viktigt att avfärda myten -- jag tror att Berndt Ekholm var inne på det -- om att vi skulle ha sänkt ambitionerna på det området. Det är inte korrekt. Framför allt är det bara att beklaga att andra länder inte har kommit ifatt oss. Det enda land i världen som kan konkurrera på vår nivå i något avsnitt är Norge. Det gäller t.ex. uttag av koldioxidskatt på bensin. I övrigt har vi ensamma en ledande roll i världen. Detta var också en av erfarenheterna från Rio. EG misslyckades att i förväg samla ihop sig till en gemensam linje inför Rio, trots att det handlade om en så låg nivå som tre dollar per fat. Det är bara att konstatera det. Jag har inte sagt detta för att försöka urskulda mig, utan bara för att förklara att verkligheten -- även den politiska internationella -- är motsträvig. Sverige har vissa -- låt vara begränsade -- möjligheter att påverka. Dessa möjligheter skall vi självfallet utnyttja, och det gör vi också. För några veckor sedan besökte jag Atlanten till Ural. Bland de länder som var närvarande var det Sverige och Danmark som tydligast av alla agerade för skärpta målsättningar och ökat samarbete och som var beredda att satsa resurser. Många, de allra flesta, intog en mera passiv attityd. Sådant kan man bli deprimerad av, men det är verkligheten i dagens Europa, för att ta ett exempel från de senaste veckorna. Jag har lyssnat på debatten här när det gäller partierna i förhållande till varandra. Jag tycker att det är viktigt att understryka att vi nu går ifrån målsättningar och strategier som är beroende av vad andra gör och att vi här lägger fast en nationell målsättning för koldioxidutsläpp. Det gäller uppföljning för vår egen del. Vårt första steg är ansvaret för klimatkonventionen. Sedan gäller det naturligtvis att snabbt få i gång arbetet internationellt. Det är en självklarhet. Det gäller för den skull förstås att inte glömma bort vad som sker på annat håll, nämligen inom ramen för Montrealprotokollet och beträffande utsläppen av de aggressiva ämnena CFC, HCFC, metylbromider m.m. Strax före jul skärpte vi protokollet i Köpenhamn. Återigen är Sverige i ledningen. Men det är självklart att alla andra länder kommer närmare oss. Det vore verkligt illa om så inte vore fallet, men det har de gjort på det här området. Det är bra. Vi eftersträvar att hitta möjligheter för alltfler länder att angripa de här mycket viktiga problemen, som annars kan omintetgöra förutsättningarna för att klara klimatfrågorna, den farliga UV-strålningen etc. Jag tycker inte att man i utskottets betänkande spretar i så olika riktningar på den här punkten. Jag tror att vi har en ganska realistisk målsättning för vad vi kan uppnå. Som jag sade inledningsvis är det naturligtvis viktigt att man har en helhetssyn och att man är konsekvent, så att man inte agerar på ett sätt inom olika sektorområden som belastar klimatet och på ett annat sätt inom miljöområdet. Miljöområdet är övergripande i det här fallet. Det klart att jag ibland funderar över hur socialdemokratin har det internt, eftersom man under hela det senaste året har vacklat och tvekat när det gäller att lägga på skatt på sådan verksamhet som påverkar klimatet. Det må dock vara Socialdemokraternas problem. Det är viktigt att konstatera att vi brutto från regeringens sida har lagt fram förslag på ungefär 10 miljarder kronor för att hålla tillbaka sådant som utgör en belastning på klimat och miljö, främst fossila bränslen. Det är ett bruttotal. Vi har av konkurrensskäl gjort sänkningar när det gäller industrin. Det kan Socialdemokraterna inte rimligen anklaga oss för, eftersom vi ärvde den Hjalmarsonska utredningen och skapade den här differentieringen. Alla vet väl vid det här laget att i samband med de diskussionerna bestämde sig regeringen för att höja det totala uttaget med ca 600 miljoner på årsbasis. Av dessa pengar används 500 miljoner för att komma till rätta med klimatproblem och för att göra satsningar i Östersjösamarbetet. Socialdemokraterna satte i gång det, men utan att betala notan. Det samarbetet är viktigt när frigörelsen nu sker i Östeuropa och för reaktorsäkerhet och annat där. Det är klart att inte ens 500 miljoner varje år räcker till allt. Behoven på andra sidan Östersjön är, som flera av er har påpekat här, gigantiska. Det handlar inte om hundratals miljoner utan om hundratals miljarder. Det är på detta sätt vi har försökt att agera i de här frågorna. Men det är alltså viktigt att avfärda alla myter om att vi har sänkt ambitionsnivån. Vi har höjt ambitionsnivån, både skattevägen när det gäller klimatpåverkande utsläpp och när det gäller skärpningarna inom ramen för Montrealprotokollet. Vi har agerat internationellt för att andra skall haka på, men där finns mycket övrigt att önska så här långt.

Fru talman! Till att börja med vill jag säga att jag tycker att miljöministern höll ett balanserat anförande i ett sympatiskt tonläge. Detta säger jag mot bakgrund av att så här lät det inte när vi satt i regeringsställning. Då var kritiken mycket hård. Då var det inte fråga om att inse hur verkligheten ser ut i andra länder, trots att situationen då var värre än vad den är i dag när det gäller uppslutning kring de här frågorna. Man var mycket tveksam när vi framförde åsikten om att vi nog får låta oss nöja med att stabilisera utsläppen fram till år 2000. Vi var med om att lansera den idén, som sedan kom att drivas när det gällde klimatkonventionen, även man då inte nådde ända fram. Även jag inser att de här frågorna är svåra. Jag menar att det trots det är mycket viktigt att Sverige vill markera att frågorna är oerhört viktiga. Ett mycket bra sätt att markera det är att ligga steget före och att visa att det finns möjligheter att komma vidare och att andra länder kan haka på. Jag tycker att det nu inte alls har gjorts i lika hög grad som under den socialdemokratiska regeringstiden. Jag pekade på svaveldioxidprotokollet och kväveoxiderna. Jag tänker också på Riokonferensen, där det hade funnits möjligheter att anta konventionen såsom den blev utformad av majoriteten. Något annat var inte möjligt. Men vi kunde göra en markering av att vi för vår del är beredda att där vi har möjlighet verka för att man går längre. Det avstod regeringen från att göra. Varför gjorde ni den bedömningen, miljöministern? Sedan vill jag säga något om den sänkta ambitionsnivån. Det är något som man verkligen kan diskutera. Ta det senaste exemplet med sänkningen av diselskatten. Det är klart att effekten av det blir en sämre miljö. Man får inte en bättre miljö om man sänker skatten på diesel. Även om man kan tala om summan av de åtgärder regeringen vidtog i samband med energiomläggningen, så är konstruktionen av åtgärderna, i jämförelse med det förslag på åtgärder som vi lade fram, sådana att man inte uppnår den effekt på koldioxidutsläppen som var meningen. Jag skulle vilja påstå att effekten blir en försämring. Hur kan miljöministern påstå att det kan bli en förbättring, när man sänkte energiskatten på industrin så kraftigt som man valde att göra? På den punkten hade vi socialdemokrater faktiskt ett annat förslag.

Fru talman! Det gäller att ligga steget före, om det är vi helt överens. Det är precis vad Sverige gör. Vi skall verka för att gå längre. Frågan är vad som anmäls i Rio och vad som inte anmäls i Rio. Det vi gör här och nu är det som betyder någonting. Vi går snabbare fram än andra, och vi gör det trots kraven på konkurrensneutralitet. Detta har vi visat under de här ett och ett halvt åren. Det finns ingen sänkt ambitionsnivå. Det är dessutom viktigt att konstatera att vi försöker ta hänsyn till helheten. Om svensk industri inte klarar konkurrensförutsättningarna -- och det kan vara så i vissa avseenden -- eller svenska transporter på vägarna, måste man vara beredd att försöka skapa förutsättningar genom omfördelningar utan att därmed sänka ambitionsnivån. Det är precis detta det handlar om. Därför skall man inte se på en åtgärd i taget, utan man skall se helheten. När vi förändrar kilometerskatten och dieselskatten skall det alltså ses i ett helhetsperspektiv. Inte nog med det, utan det är också viktigt att man har en långsiktig och konsekvent linje för att klassa fordon -- det har vi, och det har inte skett några förändringar i det avseendet -- och klassa bränslen. Dieseln är naturligtvis inte något slutmål för våra godstransporter och heller inte i något annat avseende. Det gäller att hela tiden skapa de ekonomiska incitamenten, med ekonomiska styrmedel som hjälp, för att det skall ske en övergång till det som vi vill ha i framtiden, nämligen förnybar energi så långt det är möjligt, och det som måste ut ur systemet, dvs. allt som är fossilbränslebaserat, skall belastas. Detta är vår linje. Om man inte har den här helheten klar för sig förstår man naturligtvis inte mycket av den enskilda åtgärden, och då kan man alltid angripa den, men det är ju meningslöst. Alla som kan någonting om klimatfrågorna inser ju att det verkligen handlar om helheten och alla källorna. Jag tycker att Berndt Ekholm gör det litet för lätt för sig. Det är också viktigt att konstatera att socialdemokratins hantering av de här frågorna under den senaste tiden inte har varit särskilt stabil. Det har av konjunkturskäl eller andra skäl varit hit och dit mest hela tiden kring både skatteuppgörelsen från i höstas och en del annat.
Fru talman! Jag förstår inte varför miljöministern säger att det är hit och dit med socialdemokratin. Det enda som jag kan komma på att han kan syfta på är bensinskattehöjningen, som Centern aldrig har varit glad över. Men en bensinskattehöjning har naturligtvis en god effekt i det här sammanhanget. Vad vi syftade till var bara att vi i just det här konjunkturläget av ekonomisk-politiska skäl ville skjuta upp skattehöjningen, vi ville däremot inte slopa den. Vi är helt överens om att klassningen är väldigt viktig. På den punkten finns det ingen skillnad, mer än möjligen i fråga om detaljer. Miljöministern talar också om energiskatteomläggningen och behovet av att se till helheten. Vi har uppenbarligen olika åsikter om hur man skall konstruera omläggningen. Vi hade ett annat förslag, som vi ansåg var både ekonomiskt bättre och miljömässigt slagkraftigare. Det var inte nödvändigt att göra en så kraftig sänkning av industrins energiskatter, eftersom industrin ändå har mycket stora utsläpp. Självfallet måste man betrakta frågan från helhetssynpunkt. Miljöministern säger att jag gör det lätt för mig, men jag kan lika gärna kontra och säga att miljöministern gör det lätt för sig genom att hänvisa till helheten. Man måste faktiskt diskutera både helheten och delarna. Jag delar inte regeringens uppfattning om hur det här programmet skall komponeras. Det skulle bli slagkraftigare med vårt förslag. Miljöministern sade att de 500 miljonerna gick till satsningar i Östeuropa. Hälften går till satsningar i Östeuropa. De andra pengarna stannar i Sverige.
Fru talman! Jag har inte påstått någonting annat. Detta var en ram som var tillgänglig för klimatpåverkande åtgärder för Inom den ramen har vi gjort en prioritering, som innebär att ungefär hälften går till Östersjösamarbetet. Det handlar om avloppsreningsanläggningar och liknande, som vi inte har anledning att diskutera i det här sammanhanget. Det handlar också om de åtgärder som krävs i reaktorer och som har berörts av andra talare i debatten. Det är naturligtvis inte fråga om några stora investeringar, utan det gäller att rikta satsningarna strategiskt så att de gör bästa nytta och får bra effektivitet. Det gäller också att delta i internationellt samarbete. Vi är ju inte ensamma på den här arenan. Som ni vet har vi gjort en ansvarsfördelning i Östeuropa. Finland är därför mer inriktat på kärnreaktorerna, Kolahalvön och Sankt Petersburg, medan vi inriktar oss på Ignalinaområdet, där vi dessutom samarbetar i den nya Nuclear Safety Fund för att mobilisera mer resurser, främst hos G7-staterna men också i ett antal andra stater. Sverige är alltså med i detta nya organ, som har en mer internationell förankring och inriktning på reaktorsäkerhet i Östeuropa. När jag sade att det var hit och dit med socialdemokratin tänkte jag på fler saker, men vi behöver inte fortsätta den diskussionen nu. Jag tänkte på deras vacklande hållning i förhållande till kraftvärme. Jag skulle kunna ta upp alla dessa stolta trafikplaner som vi ärvde och som vi nu håller på att miljöpröva. Man hör ibland från socialdemokratiskt håll frågan: Varför förhalar Miljö och naturresursdepartementet de här frågorna? Men, nej, vi förhalar dem inte, utan vi tar saker och ting på allvar. Det är klart att man påverkar klimatet också om man bygger en mängd trafikleder. Det är sådana saker jag syftar på. Nu skall inte detta fördölja att det finns en hygglig samstämmighet vad gäller uppfattningar om klimatpåverkande åtgärder. Det vill jag gärna ta fasta på, så jag tackar för de inledande vänliga orden.

Fru talman! I sin replik på Olof Johanssons anförande sade Berndt Ekholm att tonläget var bra. Det är naturligtvis en följd av att detta är ett område inom politiken där ingen egentligen tvistar om målet. Alla är beredda att dra åt samma håll, om än måhända med något olika kraft i repen. Där skiljer sig detta område från exempelvis den ekonomiska politiken, invandrings och flyktingpolitiken och andra områden av det politiska fältet. Här är vi definitionsmässigt eniga, eftersom varje annan ståndpunkt inte har något som helst stöd vare sig värderingsmässigt eller kunskapsmässigt. Sverige är ledande, sade miljöministern. Vi kommer att ha ett nationellt mål vad gäller koldioxiden. Ja, det är ju bra att vi är ledande, och det är bra att vi kommer att ha ett mål. Sedan diskuterar vi var detta mål skall ligga. Sverige befinner sig alltså i en ledande position i miljöfrågor och vad gäller åtgärder mot klimatpåverkan, men skam vore det ju annars. Sverige är ledande på ett utomordentligt stort antal områden, och i förhållande till landets storlek är det en internationellt sett ganska märklig situation. Den kan bara förklaras med Sveriges höga utbildningsnivå och med det faktum att vi har haft en gynnsam ekonomisk utveckling och en möjlighet att sälja våra varor till gynnsamma priser på världsmarknaden. Vi är baddare på att tillverka flygplan och u-båtar för militär användning. Det är ingen sarkasm i detta uttalande, utan jag bara konstaterar att så är fallet. Vi är framgångsrika på vissa områden inom elektroniken, telekommunikationer och även inom transportsektorn. Skam vore det därför om vi inte vore ledande även vad gäller miljöfrågor rent allmänt och vad gäller frågor som tas upp i det betänkande som vi diskuterar nu. Det är inget att yvas över, utan detta är en följd av vår tekniska nivå och vår utbildningsnivå. I det sammanhanget skulle jag vilja fråga miljöministern: Varför sätter vi inte i gång att använda restoljorna? Varför använder vi inte våra raffinaderier till att ta hand om restoljorna, för att förgasa och rena dem och sedan använda dem i industriprocessen vid järnframställning? Jag hade hoppats på en kommentar från miljöministern kring detta. Jag menar att vi också på det området skulle kunna inta en ledande position, vilket vi inte gör i dag.
Fru talman! Jag har inte försökt att yvas å våra vägnar. Det finns ingen anledning till det. Jag bara konstaterar hurdant läget är. Utöver de skäl som Jan Jennehag nämner till vår ledande position finns det väl anledning att påminna om att vi är en liten befolkning på en stor yta, att Sverige är ett land med stora naturresurser och -- och det är viktigt i det här sammanhanget -- att vi har mycket större möjligheter än de allra flesta andra länder i världen att, om vi vill, använda det förnybara, eftersom vi har det själva. Låt oss alltså se de fossila bränslena, som vi har importerat till det här landet under en lång tid, som en beklaglig parantes i historien. Det har naturligtvis varit ett stort misstag, men det har varit billigare och enklare, och det har inte alltid varit ''inne'' -- jag har varit med i debatten ganska länge, så jag vet -- att tala för det förnybara. Men det är det som hela tiden måste in i större utsträckning för att vi skall klara av att lösa de här frågorna. Det är också viktigt att säga att vi inte skall åberopa växande skog och växande gröda som ett skäl för att inte göra tillräckligt. Med det växande följer naturligtvis också att vi absorberar koldioxid. Skulle vi räkna in också det ligger vi rätt hyggligt till, men det skall vi inte göra, utan det är förbränningen det handlar om, i synnerhet de fossila bränslena. Jag kan gärna gå in på de tekniska frågorna. Låt mig bara konstatera att jag är övertygad om att miljöteknik är en framtidsmarknad. De företag som är beredda att satsa på avancerade lösningar på det här området kommer att ha ett konkurrensförsteg. Jag tycker att det är viktigt att svensk industri hävdar sig på det här området, och jag utgår från att man är medveten om hur viktig den svenska ledande positionen är för att vi skall kunna skapa de förutsättningar som krävs för att leverera lösningar som andra kommer att behöva i allt större utsträckning ju längre tiden går. Det är viktigt att man är medveten om problemen med förgasningsteknik. Jag delar Jan Jennehags uppfattning att det är fel att leverera den här sortens energiråvara till andra länder med tanke på den sämre utrustningen och förbränningen. Det är ett generellt problem i miljöpolitiken. Men inte heller på hemmaplan är alla tekniska problem lösta. Det finns delade meningar om hur det här skall hanteras. Jag tror inte att Jan Jennehag och jag har några delade meningar när det gäller vad vi i sak eftersträvar. Men det är viktigt att det fungerar i verkligheten.

Fru talman! Den här typen av insatser behövs många gånger. Problemet är emellertid att det, med de åtgärder som vidtas, ofta blir ett för detaljerat styrande, och att man, om man bara går in på ett visst område och gör en anpassning till en viss bransch eller till ännu smalare områden, tappar helhetsperspektivet. Men det får inte hindra oss. Det finns naturligtvis anledning att ta fasta på det som Jan Jennehag har sagt. Jag vill i varje fall inte avvisa möjligheterna. Jag har emellertid, när jag har undersökt det här problemet, funnit att den riktade åtgärdens karaktär ofta ger effekter på andra områden och som kan vara besvärliga att hantera. Annars är vi överens om att kolet, likväl som oljan, skall så att säga pressas ut ur systemet. Det skall också synas skattemässigt, men det skall vara så enkelt som möjligt. Det skall också finnas tekniska alternativ. Jag utgår från att sådana går att klara.

Fru talman! Olof Johansson sade att vi nästan är värst i världen vad gäller koldioxidskatt, och han tycker att det är vettigt. Jag tycker att det verkar överilat. Det innebär försämrad konkurrenskraft. Det är ju transporterna som ger oss välstånd, och 70 % av transporterna sker på vägarna. Vi får nog vara litet försiktiga och inte bara trampa i väg. Vi skall ju fortsätta att existera också i Sverige. Man kan som sagt var ifrågasätta om vi har råd att vara värst i världen. Det gäller att få i gång arbetet internationellt för att komma på samma våglängd. Olof Johansson sade att man jobbar med det, och jag anser att det är där man bör lägga ned det mesta arbetet, så att satsningen blir global också på detta område. Olof Johansson sade att man satsar på industrins konkurrenskraft genom att hålla tillbaka den här miljösatsningen. Det är bra att man tänker på industrin i det här sammanhanget; vi vill ju inte se sådana överilade satsningar på miljöklassning av tunga fordon som vi såg tidigare. De sänkte nästan hela näringen. Det får inte vara så bråttom att man inte hinner ställa om. Jag hörde också att det är viktigt för svensk industri med miljöteknik; att kunna utveckla produkter och sälja dem. Men det är också viktigt att produkterna är så enkla att de kan köpas i den del av världen som bäst behöver dem. Vi skall inte vara värst med att ta fram det mest unika. Jag tror nämligen inte att det gör något för miljön globalt. Jag vill tillägga att jag naturligvis stöder våra reservationer, och jag yrkar bifall till reservationerna 1, 6 och 9.
Fru talman! Max Montalvos yttranden uttrycker ett klart spänningsförhållande: vi skall inte vara värst i världen och inte göra överilade saker. Det senare kan jag hålla med om, men att vara ledande i vissa delar av miljöområdet där man har speciellt goda förutsättningar är viktigt för att få i gång arbetet internationellt, något som Max Montalvo sedan instämde i var viktigt. Man blir inte trovärdig i internationella sammanhang om man inte själv är beredd att göra det som man talar om för andra att de skall göra, i alla fall inte som liten nation. Jag tycker därför att Max Montalvo skall gå hem och fundera en gång till över spänningen i Ny demokratis politik på det området. Energiråvaror är inte den enda produktionsfaktorn. Det handlar om den sammantagna mängden arbetskraft, kapital och energiråvaror, och den varierar naturligvis mellan olika branscher. Här kan vi göra en hel del genom att växla så att vi inte försämrar den totala konkurrenskraften, utan lägger en sådan belastning på olika produktionsfaktorer, så att vi både blir konkurrenskraftiga och klarar miljökraven. Jag tycker att för litet tankemöda ägnas åt detta. Användningen av ekonomiska styrmedel är ett uttryck för synsättet att vi måste sätta pris på miljön. Det är inte gratis att smutsa ner eller att förstöra klimatet; någon gång kommer det en räkning. Det är därför departementet har tagit fram skrifterna om miljöskulden, dvs. det som inte betalas i dag kommer senare som en nota till någon annan, i första hand till kommande generationer. Det är mycket lätt att glömma det och säga att vi inte bryr oss om det och att de får betala både för oss och för sig själva. Vi anser inte att detta är en moraliskt och etiskt vettig uppfattning. För att kunna hantera dessa mycket svåra problem måste vi sätta pris på miljön och aktivt använda ekonomiska styrmedel. Det var därför vi gjorde kompromissen mellan olika syften; konkurrensneutralitet, miljömål och sänkt koldioxidskatt för industrin i vissa lägen. Det är inget slutgiltigt bud, utan man får se hur det fungerar för både den ''vanliga'' och den mer energiintensiva industrin och om det finns möjligheter till omfördelning i nya situationer. Det är riktigt att det i österled finns utrymme för allt. Jag skulle kunna berätta om olika projekt som vi för närvarande arbetar med. En del av projekten handlar egentligen inte om teknik, utan om att få ett avlopp som fungerar. Det är inte någon särskilt hög teknologinivå, men så eländig är situationen i